Herr talman! Jag trodde inte att jag skulle behöva stå i den här talarstolen och undervisa herr Lothigius om händelseförloppet kring Göta kanal. Det var ju så, herr Lothigius, att sjöfartsverket redovisade sitt uppdrag den 26 augusti 1971. Den 26 april 1972 redovisades sjöfartsverkets utredning i en promemoria till statsrådsprotokollet. Om det inte hade väckts borgerliga motioner i riksdagen i frågan hade man då haft underlag för att lägga fram en proposition.

Med anledning av det beslut riksdagen då fattade tvingades kommunikationsministern att ytterligare komplettera utredningsmaterialet. 1973 väcktes det ytterligare borgerliga motioner med krav på att man skulle utreda utbyggnadsalternativet. Det tvingade kommunikationsministern, som naturligtvis måste rätta sig efter riksdagens beslut, att ge utredningsmannen tilläggsdirektiv om att han också skulle se över alternativet utbyggnad. Detta händelseförlopp visar alldeles klart att det är de borgerliga partierna som med stöd av vpk förhalat behandlingen av den här frågan så att vi inte kunnat fatta beslut förrän i dag. Påståendet att den socialdemokratiska regeringen har förhalat frågans behandling, herr Lothigius, är inte med sanningen överensstämmande. Det visar klart den redogörelse som jag nu har lämnat.
Herr talman! Vad nytt ljus bringade den Hjalmarsonska utredningen över kanalfrågan som lett till de borgerligas helomvändning, herr Lothigius? Det som sägs i denna utredning har också sagts i de tidigare utredningarna, som man från borgerligt håll underkänt. Det är därför jag har svårt att befria mig från känslan att frågan om Göta kanal liksom så många andra frågor var mest intressant för de borgerliga partierna när det gällde att tillfoga den socialdemokratiska regeringen nederlag. Intresset tycks ha svalnat sedan de borgerliga själva fick regeringsmakten. Detta är lika avslöjande som beklagligt — beklagligt för dem som har trott att det skulle finnas en majoritet i riksdagen för en utbyggnad av Göta kanal. Det är ännu ett svek till många andra sedan de borgerliga kom i regeringsställning.
Herr talman! Jag måste rätta min vän Olov Östrand i denna fråga. Skall vi skriva historia, så låt oss då gå tillbaka litet till! 1969 hade kanalutredningen sitt betänkande färdigt och talade där om att det inte var lönsamt att bygga ut kanalen utan endast att göra en upprustning av den. Vid detta tillfälle fanns det socialdemokratiska motioner, och det fanns också utrymme och möjligheter för en socialdemokratisk regering — socialdemokraterna var då i majoritet och behövde inte tänka på oppositionen — att lägga fram en proposition i frågan. Det hade varit ännu billigare och bättre att redan då klara av kanalfrågan. Vi tar hänsyn till de intressen som finns i de olika landsdelarna, herr Berndtson — också till intressen som framförs av vpk:s ledamot från Östergötland, herr Berndtson, som i många herrans år för Östergötlands del krävt en utbyggnad av kanalen. Vi sade då: Ja, låt oss titta på detta ännu en gång! Jag tycker herr Berndtson skulle vara innerligt glad och tacksam över att det finns en borgerlig gruppering som är intresserad av herr Berndtsons mera lokala intressen i detta sammanhang.

Herr talman! Herr Lothigius hänvisar till kanalutredningen. Det var ju ett samlat regionalt tryck som fick regeringen att vid det tillfället komplettera det utredningsmaterial som fanns. Men när den kompletteringen hade gjorts och sjöfartsverket hade lagt fram sitt utredningsförslag hade vi ett underlag som gjorde det möjligt för oss att fatta ett beslut. Det var 1972. Från 1972 till i dag har alltså den här frågan försenats på grund av ett partitaktiskt agerande från de borgerliga partierna. Under den allmänna motionstiden 1976 väcktes från samtliga borgerliga partier motioner med krav på en utbyggnad av kanalen. Bakom de motionerna stod fjorton centerpartister, nio folkpartister och tre moderater. Det var motionskrav som ett enhälligt trafikutskott efter regimskiftet avstyrkte. Men sex månader efter regeringsskiftet segrar förnuftet — då lägger kommunikationsministern fram ett förslag om en upprustning av Göta kanal. Det är synd att inte förnuftet har gjort sig gällande i fler frågor, men tyvärr är så inte fallet. När vi i dag behandlar den här propositionen har det väckts endast en motion från de borgerliga partierna. Det är fem centerpartister som står bakom den. Nu har intresset helt plötsligt försvunnit bland både moderater, folkpartister och de flesta centerpartister. Och det är bra, herr Lothigius, att intresset har svalnat i detta avseende. I och med att ni nu befinner er i regeringsställning tvingas ni också att ta det ekonomiska ansvaret för de förslag som läggs fram. Jag är fullständigt övertygad om, herr Lothigius, att det är anledningen till att intresset för att fortsätta att kräva en utbyggnad av kanalen så väsentligt har svalnat.
Herr talman! Min fråga till herr Lothigius var vad nytt som hade framkommit i den Hjalmarsonska utredningen. Den frågan har inte herr Lothigius besvarat. Min fråga är alltså: Har tidigare synpunkter att man skall tillmäta lokaliseringspolitiska och samhällspolitiska aspekter större betydelse vederlagts i den utredningen? Enligt min uppfattning har så inte skett.
Herr talman! Hur kan borgerliga motioner hindra socialdemokratiska propositioner? Det kan jag inte begripa. De borde inte kunnat hindra en handlingskraftig regering att lägga fram förslag, men en sådan hade vi tydligen inte vid det tillfället. Det är först sex månader efter det att vi har fått en ny regering som vi verkligen får en proposition i denna fråga. Då händer det alltså någonting, och det är vi alla i denna kammare tacksamma för. Sedan säger herr Östrand att anledningen till att en ytterligare utredning begärdes var det regionala trycket. Det är precis vad jag säger; demokratin skall göra sig gällande, det regionala trycket från de olika länen kände vi också. Det var det jag svarade herr Berndtson. Mot bakgrund av den tekniska utveckling och förändring som hade ägt rum var vi angelägna om att få klarlagt om det var ekonomiskt möjligt att bygga ut kanalen ytterligare. Vad kunde den Hjalmarsonska utredningen ge utöver den tidigare? frågade herr Berndtson. Vi ansåg att den tekniska utvecklingen och det regionala trycket, till vilket även herr Berndtson bidrog, gav underlag för denna utredning.

Herr talman! Jag är väl medveten om att kammarens ledamöter vid det här laget är trötta på debatterna om Göta kanal — det har varit många varv i den här frågan under de senaste åren, och jag hoppas att detta är en av de sista debatterna i frågan. Det är väl ingen överdrift att påstå att frågan om Göta kanals framtid kan betecknas som ett långt lidandes historia. När Baltzar von Platen på sin tid byggde kanalen anade han säkerligen inte att hans livsverk i sådan omfattning skulle komma att ifrågasättas, utredas och diskuteras. När det nu äntligen föreligger ett förslag om en fullständig upprustning av kanalen avseende såväl dess västgötadel som dess östgötadel, så hälsar vi detta med tillfredsställelse. Jag vill gärna ge uttryck för det nu när kommunikationsministern finns här i kammaren. Men samtidigt måste jag tyvärr fullständigt verifiera vad herr Östrand här har sagt och vad vi konstaterar i vår motion nr 1459, nämligen att dyrbar tid här har gått till spillo. Kostnaderna har ökat från 19 milj.kr. år 1970 till en beräknad kostnad på 45 milj.kr. i år. Det är nu bara att konstatera detta faktum. Herr Lothigius säger att det inte fanns någon möjlighet för borgerliga motionärer att stoppa en socialdemokratisk proposition. Han måste då minnas mycket dåligt, eftersom det ju ändå var på det sättet att en majoritet i kammaren — borgare tillsammans med kommunister — drev igenom i varje fall den sista utredningen, den Hjalmarsonska utredningen. Detta har fördröjt och förhalat ärendet — det kommer inte herr Lothigius ifrån. Vi kan nu konstatera att den upprustning som vi får och som vi hälsar med tillfredsställelse kommer att kosta 45 milj.kr. Samtidigt har vi, såsom tidigare har sagts, förspillt värdefull tid. Kanalen har under dessa år kommit i ett miserabelt skick. Kanalbolaget har på grund av detta evinnerliga utredande icke haft något intresse av att hålla kanalen i stånd. Det är bara att konstatera att dessa utredningar har lett till det resultatet. För mig personligen ligger det en djup tragedi i detta förhållande. Det finns nämligen en yrkesgrupp som har kommit mycket hårt i kläm under denna tid av utredande. Det är de stackars skeppare med småskutor som har bedrivit fraktfart på Göta kanal. De är inte många. Jag tror inte ens att herr Lothigius vid något tillfälle berört dessa människors problem. De trodde nämligen att det skulle bli någonting för framtiden, och de blev kvar i sin verksamhet i förhoppningen om att det skulle bli en utbyggnad, så att de skulle kunna sälja sina små båtar och köpa större för att kunna fortsätta med verksamheten. Så är nu inte förhållandet. Dessa båtar är specialbyggda för att gå på Göta kanal. De kan inte göras lönsamma i någon annan trafik. Det finns nu några båtar kvar, vars ägare har hamnat i uppenbara ekonomiska svårigheter. Det går inte att sälja fartygen till priser som täcker den skuldsättning som ägarna dragit på sig för båtarna. På grund av dessa turer med utredningar, som syftat till en utbyggnad av Göta kanal, har de här skepparna kommit i kläm. Nu tycker jag för min del att statsmakterna och inte minst riksdagen harett stort ansvar för dessa människor. De har kommit i kläm genom omständigheter som legat helt utanför deras egna möjligheter att påverka. Därför menar jag att staten bör ta sitt ansvar och medverka till att hålla dessa människor skadeslösa. Tyvärr har trafikutskottet på denna punkt inte ansett sig kunna tillmötesgå vår motion, nr 202, i detta ärende. Man avstyrker motionen med några vänliga ord och hänvisar till marinens remissvar, i vilket man också med några vänliga ord säger sig inte kunna göra något. Det märkliga är ändå att marinen har visat ett stort intresse för dessa fartyg. Man har förklarat sig vara seriös spekulant på dem under förutsättning att särskilda medel beviljas för köp och underhåll. Herr talman!

två viktiga punkter, som vi anser har fått en ofullständig behandling. Den ena gäller statens övertagande av Göta kanalbolags tillgångar och den andra huvudmannaskapet och den framtida driften av Göta kanal. I propositionen konstaterar kommunikationsministern att kanalbolaget har förklarat sig vilja frånträda ansvaret för kanalens fortsatta drift och till staten överlämna själva kanalanläggningen samt viss del av övriga tillgångar. Men han konstaterar vidare att bolaget i sitt erbjudande inte inkluderar de skogar som köpts med tidigare vinstmedel och vilkas avkastning är avgörande för den nuvarande ekonomin i företaget. När nu kommunikationsministern gör dessa konstateranden, så kunde man förvänta sig att han kommit till den slutsatsen att staten borde överta alla bolagets tillgångar inkl. de skogar som köpts för tidigare vinstmedel, eftersom detta är enda möjligheten att få någon ekonomi i företaget på sikt. Vi har sett en fara i dessa försiktiga skrivningar på denna punkt i propositionen och därför väckt motionen 1459, vilken trafikutskottet har behandlat på ett mycket positivt sätt. Ett enigt trafikutskott har mycket starkt strukit under våra krav i motionen beträffande statligt övertagande av kanalbolagets alla tillgångar inkl. de skogsegendomar som köpts för vinstmedel och som nu förvaltas av investmentbolaget Göta kanalbolags intressenter AB. Som vi tidigare har påpekat är de skogar som bolaget inköpt för tidigare vinstmedel en produkt av de ursprungliga statliga förläningarna till kanalbolaget och därmed en produkt av kanaldriften. Det kan därför inte accepteras att dessa egendomar stannar kvar i privat ägo och fortfarande bildar underlag för betydande vinstutdelning till privata aktieägare. Herr talman! Nu utgår jag ifrån att regeringen i sin fortsatta handläggning av frågan om Göta kanal verkligen beaktar vad utskottet och riksdagen här uttalar. På så sätt får vi en lösning av frågan som kan accepteras. Upprustningen av Göta kanal bevarar också handlingsfriheten för framtiden; vilket är utomordentligt viktigt i detta sammanhang.

Herr talman! Herr Janssons anförande visar att vi är eniga i utskottet. I stort sett instämmer vi också i en av hans motioner i detta sammanhang. Det finns då ingen anledning för mig att på nytt ta upp det envig jag hade med herr Östrand. Jag vill emellertid beröra ett par frågor. Herr Jansson säger att underhållet är miserabelt skött. Enligt de rapporter vi har fått från sjöfartsverket har kanalen under de senaste åren underhållits. Sjöfartsverket står för den uppfattningen. När det gäller sjöfarten och de skeppare som äger dessa fartyg vill jag framhålla att det är beklagligt att det skall vara på detta sätt. Men tre utredningar har sagt sin mening om att kanalen bara skall rustas upp. I den fria företagsamheten ligger att ta risker. Mot den bakgrunden har trafikutskottet inte uttalat någon mening om detta. Statsmakterna har gjort vad de kunnat på detta område för att intressera marinen och andra för dessa fartyg. I princip har fartygen inte ansetts lämpliga för deras behov. Vi tycker att vi har gjort allt som vi har kunnat göra i detta sammanhang.
Herr talman! Herr Lothigius påstår att kanalen har varit väl underhållen. Det har tydligen sjöfartsverket meddelat honom. Jag har haft kontakt med människor som på mycket närmare håll har kunnat konstatera hur det stått till med kanalen under de senaste åren, nämligen de skeppare som jag nyligen talade om och som fortsättningsvis drivit en viss fraktfart på Göta kanal. Det har t.o.m. hänt, herr Lothigius, att grundgående fritidsbåtar har fastnat på stenar som rasat ned i kanalen. Man kan givetvis tala om underhåll, men vilket slags underhåll kanalen varit utsatt för under de senaste åren kan man allt diskutera. Det är en enstämmig uppfattning i bygderna kring kanalen, där man verkligen på nära håll kan studera hur det hela har fungerat. Herr Lothigius anför vidare att dessa skeppare är fria företagare och att i fri företagsamhet ingår att ta risker. Javisst, men jag tycker det finns en väsentlig skillnad i detta sammanhang. Hade dessa skeppare fått klart besked medan tid var om hur det skulle bli med kanalens framtid, hade de naturligtvis inte längre satsat på fortsatt drift utan försökt göra sig av med båtarna medan det var möjligt att sälja dem. Nu har de, som jag sade tidigare, genom riksdagens oförmåga att bestämma sig på denna punkt kommit att lida skada. Det tycker jag inte är rättvist. Sedan får herr Lothigius ha vilken uppfattning som helst om risktagandet inom fri företagsamhet.
Herr talman! Jag vill bara anmäla att herr Jansson inte distinkt återgav vad jag verkligen sade. Jag påstod aldrig att kanalen har varit ”väl” underhållen, bara att den varit underhållen. Detta meddelades av sjöfartsverket. Jag har alltså ett underlag för mitt uttalande i denna kammare. Det innebär ett risktagande. Jag talade om de tre utredningarna som givit besked om hur det egentligen skulle gå. Är man fri företagare kan man inte tro att allt i framtiden bara löper till sin fördel, utan man måste ta risker. Sådan är situationen.
Herr talman! Kanalen har varit underhållen, säger herr Lothigius nu. All right, men på vilket sätt? Det är detta jag ifrågasätter. Tydligen har man satsat underhållet i markerna runt omkring kanalen, men i själva kanalfåran har uppenbarligen underhållet varit helt miserabelt. Vi har kunnat konstatera att samtidigt som Göta kanalbolag har sagt att det inte har pengar för att underhålla kanalen på ett riktigt sätt har bolaget delat ut vinstmedel varje år från de skogar som har givit avkastning och som förts över till ett särskilt investmentbolag. Jag tycker att det var synd att man inte var mera vaksam vid den tidpunkt då överföringen skedde. Något sådant borde naturligtvis aldrig ha fått förekomma. Sedan tycker jag verkligen att herr Lothigius för ett mycket cyniskt resonemang när han talar om den fria företagsamheten. Han hade säkert en annan uppfattning om han satt som de här skepparna nu gör med skulder på sina fartyg. Marinen, sjöfartsverket och andra kommer och tittar på dem och säger: Det här är intressant. Dem skall vi försöka hjälpa till att placera. Men när det verkligen kommer till kritan, är det bara några motionärer i riksdagen som har intresse för att lösa problemet. Jag tycker att det är beklagligt.

Herr talman! I den allmänna transportdebatten samlar landsvägs och järnvägstransporter det största intresset. Kustsjöfarten berörs i vissa fall i diskussionen. Mera sällan har inlandssjöfarten behandlats. På den europeiska kontinenten och i USA spelar inlandssjöfarten en stor roll för transporterna. Stora utbyggnader är i gång för att utöka vattenlederna och anpassa sjöfarten till den moderna tekniken. Erfarenheterna av en utbyggd inlandssjöfart inkl. kanaltransporter har varit mycket positiva, och utbyggnaden av de inre vattenvägarna har regelmässigt givit långt större effekt från transport och lokaliseringssynpunkter än vad som kunnat förutses i bakomliggande prognoser. Omkring en fjärdedel av allt transporterat gods går på inre vattenvägar. Fördelarna är uppenbara. Transportmedlet är ett billigt, säkert och miljövänligt transportalternativ. Varor kan fraktas med en energiåtgång som är fem gånger mindre på kanal än på landsväg. I detta perspektiv är det ytterst beklagligt att vi här i Sverige inte f. n. har råd att bygga ut Göta kanals västgötaled. Det är beklagligt också ur den synpunkten att Skaraborgs län och Vätternområdet därmed går miste om den lokaliseringseffekt en kanalutbyggnad skulle ge. Från såväl landsting som länsstyrelser inom regionen har framhållits att en kanalutbyggnad kan väntas medföra dels en direkt positiv effekt på nuvarande och nya kanalanvändande företag, dels en indirekt positiv effekt på företag som inte har förutsättning att använda kanalen. I kombination med andra stimulansåtgärder kunde en kanalutbyggnad få stor betydelse för en positiv utveckling av näringslivet. Trafikutskottet har i sitt betänkande nr 22 inte funnit sig kunna tillstyrka en utbyggnad av västgötaleden utan godtar propositionens förslag om en upprustning av såväl östgöta som västgötaleden. Av propositionen framgår att ett avgörande skäl för departementschefens ställningstagande är att en utbyggnad i dagens läge har visat sig kräva så stora resurser. Men varken departementschefen eller utskottet har stängt alla dörrar för en framtida utbyggnad. I propositionen heter det att de närmast berörda landstingen och kommunerna bör ta initiativ till kompletterande utredningar, om intresse härför finns. Skulle så ske är föredraganden positiv till att förorda att staten medverkar vid det tekniska och ekonomiska utredningsarbete som kommer att krävas. Utskottet har hänvisat till detta uttalande och anser att handlingsfriheten därmed bevaras för framtiden. Det anförs vidare att utskottet fäster stort avseende vid att så sker. Vi som har undertecknat motionen 799, och alla andra som under årtiondenas lopp har arbetat för en utbyggnad av Göta kanal och trott på fraktfarten på kanalen, är givetvis besvikna över att utbyggnadsbeslut inte kan fattas nu. Vi får med beklagande böja oss för den kärva ekonomiska situationen, som kräver nedprutningar på alla områden. Den upprustning som nu föreslås är ändå ett steg i rätt riktning och helt nödvändig under rådande förhållanden, om inte kanalen helt skall raseras. Upprustningen kommer att medföra välbehövliga sysselsättningstillfällen inom regionen, vilket är positivt. Beträffande huvudmannaskapet vill jag ställa mig bakom utskottets uttalande att ett helt statligt övertagande — eller i vart fall det ekonomiska ansvaret — bör vara riktpunkten. Jag vill också starkt understryka vad utskottet anför, att de aviserade förhandlingarna med berörda intressenter bör syfta till ett övertagande av kanalbolaget i dess helhet inkl. de skogsområden som förvärvats med överskottsmedel från kanalrörelsen. Beträffande de berörda kanalskepparna vill jag i likhet med herr Jansson uttala mitt beklagande av man inte har lyckats lösa frågan att hjälpa till att avyttra deras båtar. Det rör sig här om enskilda människor som har trott på fraktfarten på kanalen och som av omständigheter som de inte kunnat råda över har kommit i en mycket besvärlig situation. Jag tycker att det finns anledning att ytterligare undersöka möjligheterna att hjälpa de skepparna.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

Herr talman! Jag vill gärna instämma i vad fru André sade om skepparna. Det glädjer mig att det är fler som känner för de människorna, vilka kommer att drabbas hårt om de problem vi nu diskuterar inte kan lösas. Men sedan kan jag ändå inte uraktlåta att erinra fru André om vissa ting som hände hemma i länet i valrörelsen när det gäller Göta kanal. Det finns en visa om Göta kanal i vilken sägs: där simmar varken haj eller val. Men litet valfläsk fanns det uppenbarligen med i debatten om Göta kanal i valrörelsen. Jag hade nämligen tillfälle att en lördagsförmiddag höra fru André på torget i Mariestad lova åhörarna att får vi bara en borgerlig regering i det här landet, skall Göta kanal byggas ut. Det är, fru André, ytterligare ett av de många svikna vallöftena.
Herr talman! Efter mitt anförande här i dag trodde jag att herr Jansson hade klart för sig att jag kommer att arbeta vidare med den här frågan. Jag sade att vi nu får ta initiativ genom andra instanser och att vi ser upprustningen som en etapp på vägen. Det är min förhoppning att vi skall bli fler som arbetar vidare med Göta kanal-frågan.
Herr talman! Jag tvingas ändå konstatera i den här debatten om Göta kanal att fru André icke yrkade bifall till sin motion om utbyggnaden. Där har vi det svikna vallöftet.
Herr talman! Tydligen lyssnade inte herr Jansson tillräckligt då jag höll mitt anförande, eftersom jag mycket väl motiverade varför jag i dagsläget inte ville yrka bifall till motionen. Detta beror helt på den kärva ekonomiska situation som vi befinner oss i och som gör att vi måste pruta på olika områden.
Herr talman! Då är det väl förmodligen så, att fru André väntar på att socialdemokratin skall överta regeringsansvaret i det här landet igen, så att vi får ordning på vår ekonomi och kanske får pengar att bygga ut Göta kanal. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Svensk skogsindustris råvaruförsörjning diskuteras mycket livligt i dessa dagar. Alla möjligheter att öka skogsproduktionen måste tillvaratas. I propositionen anför föredraganden att genom insektsangrepp minskade tillväxten i våra skogar med 5 96 år 1973. Både skogsindustrin och virkesproducenterna är medvetna om sitt ansvar i det sammanhanget, och remissinstanserna tillstyrker en skärpt lagstiftning. Herr talman!

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar behandlar inte mindre än 27 motioner och ett flertal olika ämnen. Det gäller inte bara den allmänna näringspolitiken utan också frågor om samhällets och de anställdas inflytande vid företagsförvärv, skärpt lagstiftning om konkurrensbegränsning, åtgärder mot utländskt inflytande över svenska företag, kontroll av multinationella företag, styrelserepresentation för samhället i vissa aktiebolag, företagsformer syftande till ekonomisk demokrati, och mycket annat. Motionerna är tämligen jämnt fördelade mellan regeringspartierna och oppositionen. Trots detta har utskottet blivit enigt i de flesta frågor, varför reservationerna är få. Detta betyder naturligtvis inte att det hos regeringspartierna och oppositionen finns något slags enhetssyn på dessa frågor. Sedan länge pågår ett intensivt utredningsarbete, och många av dessa utredningar närmar sig nu sitt färdigställande. Det är med hänvisning till dessa utredningar och med krav på att de snarast färdigställs. som enigheten har skapats. När utredningarna väl är färdiga och det gäller att förverkliga förslagen, då är det nog i stort sett slut med enigheten, eftersom partiernas syn på dessa frågor är högst olika. Sedan kan man också av rent kuriositetsintresse konstatera, att det tycks ha hänt saker efter förra riksmötet som fått de borgerliga partierna att helt ändra åsikter. Under förra riksmötet lade bl.a. den nuvarande arbetsmarknadsministern fram en motion som behandlas här och som krävde radikala ingripanden, t.ex. att offentlig kontroll av större före Näringspolitiken Näringspolitiken tagsfusioner skulle införas och att en ny konkurrensbegränsningslag borde utformas så att det blir möjligt att bryta existerande monopol. Han krävde utvidgad uppgiftsskyldighet för multinationella företag och även att en särskild enhet skulle inrättas vid industriverket med uppgift att följa de multinationella företagens verksamhet i Sverige. Nu yrkar hans egna partivänner och koalitionsbröder avslag på alla hans djärva förslag, oftast utan någon egentlig motivering. Kan detta bero på att han nu vill få tillfälle att lägga fram sina radikala förslag som regeringspropositioner, undrar man. För det kan väl inte bero på att han fått lämna alla kontroversiella förslag utanför regeringskansliet för glädjen att få komma in där och medverka till en mera moderat politik som passar regeringskoalitionen bättre! Ja, vad vet jag. Men en underlig anordning är det att hans borgerliga bröder inte alls vill kännas vid hans tidigare förslag. I några rent principiella punkter har det inte gått att skapa enighet på grund av olika grundsyn på de näringspolitiska frågorna hos de olika partierna. Vi socialdemokrater i utskottet har på tre områden inte kunnat följa majoriteten utan redovisar i reservationer våra ståndpunkter, och jag vill säga några ord om de tre reservationerna. Den första reservationen handlar om de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken. Grunden för vårt materiella välstånd är ett effektivt näringsliv, det är en mening som knappast behöver framhållas, den är ju självklar. Det arbete som utförs i våra fabriker och på våra andra arbetsplatser ger oss utrymme för vår höga levnadsstandard. Skall det vara möjligt att behålla den höga effektivitet som vi har i näringslivet, krävs en ständig anpassning till förutsättningarna och förändringarna inom produktionen såväl här hemma som, än mer, i andra länder, där våra kunder och våra konkurrenter finns. Men skall den anpassningen kunna ske måste de anställda känna trygghet för sin utkomst, även om de inte alltid känner trygghet för sin arbetsplats. För detta krävs ett nära samarbete mellan företag och anställda, ett medinflytande och en gemensam planering. Det krävs också ett starkt inflytande för samhället som garant för att förändringarna inte leder till oacceptabla sociala svårigheter. Den utveckling som vårt näringsliv genomgått de senaste årtiondena och som gett oss den kanhända högsta levnadsstandarden i världen har varit möjlig endast genom att ett sådant samarbete har kunnat skapas och genom samhällets ansvarstagande. Sambandet mellan näringsliv och samhälle finns emellertid också på ett otal andra områden. Industrin är ytterst beroende av samhällets åtaganden när det gäller utbildning, bostadsbyggande, kommunikationer, energiproduktion, utbyggnad av barnomsorg osv. Industrins kreditförsörjning är också ett viktigt samhälleligt problem. Den ytterst förmånliga företagsbeskattningen i vårt land, som bl.a. medger uppbyggnaden av skattefria investeringsfonder, ger vår industri goda konkurrensmöjligheter. Under den socialdemokratiska regeringens tid skapades AP-fonderna, som man väl i dag knappast kan eller vill tänka bort inom industrin. Investeringsbanken är en annan kreditinstitution som betytt mycket för vår industriella uppbyggnad. Strukturgarantierna och en mångfald finansinstitut med samhälleligt engagemang har på samma sätt hjälpt industrin. När det gäller produktutveckling, framtagande av nya produkter och införande av nya arbetsmetoder måste det finnas ett intimt samarbete mellan samhälle och företag. Utan de samhälleliga insatserna genom styrelsen för teknisk utveckling, Utvecklingsfonden, Norrlandsfonden och en hel del andra organ och utan den frikostiga avdragsrätt för forskningsändamål som finns i dag skulle svensk industri ha svårt att klara sig i den hårda konkurrensen. Med de starka krav som i varje fall vi i arbetarrörelsen ställer på arbete och trygghet åt alla måste ett ytterst intimt samarbete till mellan samhälle och näringsliv. Vi avvisar därför mycket bestämt en syn på näringspolitiken som innebär att man begränsar sina praktiska handlingsmöjligheter av principiella och dogmatiska skäl. Valet av medel för att skapa ett effektivt näringsliv måste ske pragmatiskt och förutsättningslöst. Näringslivets uppbyggnad och utveckling är ett gemensamt intresse för hela folket, inte bara ett intresse för aktieägarna. Att staten skall gå in med ägarengagemang där detta är vettigt blir då också en självklarhet. Hur hade det f. ö. gått att klara den omställning i varven, som nu sker, utan ett statligt ägarengagemang? Hur hade det varit möjligt att en gång skapa ASSI, att klara sysselsättningen i tekoindustrin, att klara NJA osv.? De exempel som finns här borde vara tydliga nog för var och en. Men tyvärr är de borgerliga ofta fångade i en dogmatisk fälla, där de sitter fast och inte kan agera förutsättningslöst. Den nya regeringens egna uttalanden ger anledning till fruktan för att man inte kommer att agera kraftfullt, för att värna utveckling och sysselsättning, om detta kommer i strid med de borgerligas dogmer och trossatser. Den ”Åslingdoktrin” man talar om är ju bara en utveckling av det gamla privatkapitalistiska receptet, att samhället skall hålla fingrarna borta och låta industrin sköta sig själv. Sedan kan ju samhället gå in och städa litet då och då efter industrins misslyckanden. I regeringens budgetproposition sägs bl.a. att det ”i första hand är företagens uppgift att enligt trygghetslagstiftning ta ansvar för sin verksamhet och sina anställda. Inom en socialt anpassad marknadsekonomi måste emellertid statsmakterna underlätta näringslivets anpassning till konjunktur och strukturförändringar genom att ange ramar och riktlinjer för näringspolitiken.” Från socialdemokratiskt håll vill vi ingalunda bestrida företagens ansvar för de anställda. Det har tvärtom med skärpa understrukits i den arbetsmarknadspolitik som utformats under senare år. Men i den svåra omställningskris som nu finns i flera branscher är det nödvändigt med ett mera handfast agerande. Vi kan tänka på stålbranschen, varvsbranschen, skogsindustrin, för att ta några exempel. Enligt vårt sätt att se måste regeringen här som ombud för samhället gå in och med olika medel leda och styra utvecklingen, så att man tar hänsyn till folkflertalets Näringspolitiken Näringspolitiken behov och intressen och inte bara till kapitalägarnas. En näringspolitisk planering måste skapas, som innebär att samhället, industrin och de anställda tillsammans skapar ett näringsliv, byggt på ekonomisk demokrati. Vi kan inte godta den passiva låtgåpolitik som de borgerliga här förordar. Därför yrkar jag bifall till reservationen 1. Reservationen 2 gäller styrelserepresentationen för kommunerna i vissa företag. Utskottet avstyrkte förra året en motion med ett liknande innehåll under hänvisning till den lagfästa informationsskyldigheten och den möjlighet som då fanns att sluta frivilliga överenskommelser om styrelserepresentation. Denna möjlighet har dock utnyttjats litet, och systemets otillräcklighet har visat sig. Till detta kommer att händelser den allra senaste tiden ställt problemet i blixtbelysning. Som vi alla vet finns det många orter där en industri är den enda eller den helt dominerande arbetsgivaren. Hela ortens, ja, ibland hela kommunens, framtid eller undergång är beroende av denna enda industris utveckling eller nedläggning. Att kommunen inte då skulle ha plats i styrelsen och full insyn i vad som planeras i industrin syns mig orimligt. På andra håll, i större kommuner, kan en eller ett par industrier helt dominera en stor stads hela arbetsliv. Det räcker väl att erinra om Göteborg, där varven och Volvo på ett markant sätt dominerar regionens hela näringsliv. Behovet av kommunal styrelserepresentation också i sådana industrier borde vara självklart. Detta ter sig så mycket naturligare för oss som ett förslag i den riktningen framlagts av en interdepartemental arbetsgrupp, som har utvärderat försöksverksamheten med offentliga styrelserepresentanter. Förslaget har remissbehandlats, och det bör, efter den överarbetning som kan föranledas av remissbehandlingen, kunna läggas till grund för ett lagförslag till riksdagen.

Det är ett underligt uttalande. Tvärtom bör lagens tillkomst ses som ett naturligt led i strävan mot en fördjupad ekonomisk demokrati. Dessa styrelserepresentanter bör ju fungera som kontakt och opinionsförmedlare mellan företag och allmänna samhällsintressen. Offentliga styrelserepresentanter i företagsstyrelserna framstår som en ändamålsenlig form av samarbete och informationsutbyte. Vi yrkar därför att regeringen snarast skall utnyttja de erbjudna möjligheterna till insyn i företagen. Detta ser vi som särskilt angeläget i en period som den nuvarande med ett stort antal företagsnedläggelser, ofta med allvarliga konsekvenser för samhälle och enskilda, men också en tid med jättelika företagsfusioner.

Herr talman! Västerpartiet kommunisternas krav i det aktuella näringspolitiska ärendet är följande. För det första: Skärpt restriktivitet mot utländska intressens inträngande i kapitalägandet på svensk botten. För det andra: Krav på brytande av de multinationella bolagens starka ställning inom livsmedelsindustrin samt monopolföretagens dominans över viktiga delar av jordbrukets försörjning - maskiner, konstgödning, byggmaterial m.m. För det tredje: En allmänt skärpt monopollagstiftning. Detta är krav som ställts av vpk i skilda situationer under många år. Vi har inga som helst förhoppningar att den borgerliga riksdagsmajoriteten skall visa något intresse för den sortens krav. Vi har inga förhoppningar på moderaterna. Deras motionsvägen framförda synpunkter på internationell kartläggning av multinationella företag har blivit en nästan klassisk förhalningstaktik. Vi har inga förhoppningar på mittpartierna, som gärna skrudar sig i antimonopolistiska deklarationer men som stillsamt godtagit alla praktiska former av monopolism och nu för tiden inte ens förmår göra motstånd inför Burenstam Linders liberalism mot de multinationella spelföretagen. Vi har föga av förhoppningar på socialdemokraterna, som i åratal avslog vpk-motioner, ibland under uttryckligt prisande av de multinationella företagens positiva inverkan på svensk ekonomi, som nu försöker ställa motionskrav av den typ som finns t.ex. i herr Hellströms motioner men som under den tid de satt i regeringen själva avstyrkte sådana krav. Det hindrar inte att kampen mot monopolen och mot de multinationella företagens växande makt och hänsynslöshet måste föras med ökad styrka, om det också bara är ett enda parti som för den konsekvent. Utskottets motiveringar till att inte göra ett skapande grand för att bemästra problemet med de multinationella företagen är vid det här laget välkända och slitna. Man hänvisar till utredningsverksamhet som inte alls har någon viljeinriktning och som egentligen inte heller styrs av någon önskan att angripa problemen. Det faktum att någon eller några sitter och registrerar de multinationella kontaktnäten är självfallet inget hinder för att formulera politiska attityder eller kräva politiska åtgärder mot multijättar och monopol. Särskilt lömsk är utskottets hänvisning till att de multinationella företagens problem måste ses internationellt. Det är ju välbekant för alla att detta är en omskrivning för att de ledande västländernas slappa attityd mot multijättarna skall kunna bli vägledande även för Sverige. Som känt är multijättarna inflytelserika både inom EG och inom enskilda länders regeringskretsar. Det är anmärkningsvärt hur både utskottets borgerliga och dess socialdemokratiska ledamöter här är överens om skrivningarna. De har uppenbarligen i huvudsak samma syn på monopol och multijättar. I skydd av denna gemensamma syn fortsätter fusionerna, monopoliseringen och Näringspolitiken Näringspolitiken 120 multiföretagens frammarsch. Intressanta i det här sammanhanget är två socialdemokratiska motioner som behandlas i betänkandet, intressanta kanske just därför att de är två. I den ena, som är en partimotion, ges vissa allmänna synpunkter på näringspolitiken. I den andra tas Ernst Wigforss idéer om ekonomisk demokrati upp. Det är en händelse som ser ut som en tanke att de socialdemokratiska reservationerna inte alls berör Wigforss-motionen. Det är också typiskt att den socialdemokratiska partimotionen inte tycks ha något samband med Wigforss-motionen, utan att den sistnämnda har fått väckas helt fristående. Jag bortser här från det förhållandet att Wigforss idé om något slags ägarlösa företag byggde på den något orealistiska och omarxistiska föreställningen om ett gemensamt klassintresse och en i förhållande till klasserna i samhället neutral stat. En sådan neutral stat existerar ju inte. Det är inte det som här och nu är det mest relevanta. Det mest relevanta är den allmänna samhällssyn som skymtar i motionen av herr Palme m.fl. och som herr Svanberg har kommenterat. Enligt den skall de anställda ha en konstruktiv attityd, som det heter, till näringslivets strukturomvandling. Samhällelig politik skall understödja strukturomvandlingen. Hela motionen talar om dessa ting som om de var politiskt neutrala. Man ställer aldrig frågan: Vad för slags strukturomvandling, strukturomvandling för vem, i vilken riktning, för vilka mål? Man får det intrycket att det enligt socialdemokratisk syn finns en enda strukturomvandling — den enda nödvändiga, som man absolut måste anpassa sig till, och att hela frågan bara gäller: Hur skall man organisera denna anpassning så att de arbetande kan fås att acceptera den? Det är denna strukturomvandling som de arbetande skall vara konstruktivt inställda till, annars går det dem illa. Den skall staten understödja, oavsett om den leder till hejdlös koncentration av företag, rovdrift på malm och stål, massproduktion av tungindustriprodukter som andra länder nu kan producera billigare, skövling av skog och beroende av halvfabrikat. Aldrig talas det om att kapitalets strukturomvandling, sådan som kapitalet vill driva den, är något kvalitativt skilt från den strukturomvandling som skulle vara i folkets intresse. Folket har ju inget intresse av kalhuggning, av att mängder av bruksorter läggs ner, att stålämnena i NJA inte förädlas osv. Folkflertalet har intresse av en helt annan teknologisk och industriell utveckling än vad kapitalet vill se genomförd här i Sverige. Folkflertalet och kapitalet är varandras motståndare på det avsnittet som på alla andra. Men den socialdemokratiska partimotionen utgår från något som representerar raka motsatsen — nämligen att kapitalets strukturomvandling i princip är den enda möjliga och därför i folkets intresse. Det är, menar vi, att skapa en bild av falsk enighet mellan arbete och kapital. Man frågar sig hur skall arbetarrörelsen med en sådan aningslöshet bli något annat än ett kapitalets stöd i regeringsställning och en vanlig kortsiktig missnöjesuppsamlare i opposition? Det finns nämligen, menar vi — och det tycker vi är något som borde diskuteras mycket mera i arbetarrörelsen — en annan teknologi, en annan typ av produktionsutveckling, en annan form av ekonomisk tillväxt liksom en annan form av social ideologi, av kultur och livsstil än den kapitalistiska. Den, nämligen, som riktar sin spjutspets mot den kapitalistiska strukturomvandlingen, mot monopol och multijättar — kort sagt mot allt det som den socialdemokratiska motionen och de socialdemokratiska reservationerna förvånansvärt nog underlåter att över huvud taget nämna. Det är tydligare än någonsin, herr talman, vad det leder till när en arbetarrörelse ger upp sitt socialistiska arv, och vilken betydelse det har att detta arv ännu lever åtminstone i vissa av rörelsens delar.

Verkligheten är och har varit något helt annat. Vi har under senare år haft en mycket negativ utveckling inom svenskt näringsliv. Det har synbarligen väckt både förstämning och tankar på att med statliga stimulansåtgärder söka rätta till den olyckliga trend som vi råkat in i. Därför har den nya regeringen sett som sin främsta uppgift att klara sysselsättningen under denna lågkonjunktur, den mest långdragna efter kriget. Regeringen har genom en mycket ambitiös arbetsmarknadspolitik förhindrat en ökning av arbetslösheten, trots de stora svårigheterna i vår ekonomi. De insatser som har gjorts för att hålla företagen i gång under konjunktursvackan är naturligtvis inte obekanta för kammaren. Om jag inte minns fel rör det sig om insatser för ca 13 miljarder för att hålla uppe sysselsättningen. När herr Svanberg kallar det för en låtgåpolitik tycker jag att herr Svanberg överdramatiserar och tar till ord som det inte finns täckning för i verkligheten. De statliga stödåtgärderna har regeringen som sagt satt in för att hålla sysselsättningen på en hög nivå. Och vi har också lyckats med det. Men det är ingen tvekan om att svenskt näringsliv har problem. Den svenska konkurrenskraften har tunnats ut. Det kan på intet sätt underlätta för oss att i framtiden upprätthålla full sysselsättning, vilket — det vill jag understryka — är viktigt. Det är också regeringens målsättning. Den unika kompetens som vi tidigare hade, nämligen att kunna producera varor av högre kvalitet än andra länder, är numera inte en realitet. Våra konkurrenter producerar nu varor av minst lika god kvalitet som vi. Näringspolitiken Näringspolitiken Inte heller marknadsföringsmässigt har vi några fördelar framför konkurrentländerna. Den för svenska företag negativa faktorn här är att samtliga våra stora avnämarländer och samtidigt konkurrentländer stimulerar sina egna industriers exportansträngningar för att hålla importen tillbaka under rådande internationella lågkonjunktur. Under sådana förhållanden är det inte lätt för oss att bibehålla våra marknadsandelar, än mindre att öka dem. De flesta odds är emot oss. Men jag vill ändå påstå att regeringen lyckats hålla sysselsättningen — den har varit ett av de stora problemen — på en utomordentligt hög nivå. Det bör vara målsättningen också i fortsättningen. Jag instämmer med herr Svanberg i att vi måste satsa på en hög teknologi för att få fram nya produkter som vi kan gå ut på marknaden med. Vi har här i Sverige fördelen att ha en mycket hög teknologi — man skall inte svartmåla den svenska situationen. Vi är ett av världens främsta industriländer. Vi har tidigare kunnat höja produktiviteten år efter år och därigenom öka vårt välstånd. Även om det ständigt söks ny teknologi och nya produkter kan vi, med en stimulerande uppbackning från statsmakterna av det svenska näringslivet, se framtiden an med tillförsikt. Vi kommer då att ha ett bra svenskt näringsliv som är konkurrenskraftigt gentemot utlandet. Jag har som sagt svårt att förstå herr Svanberg som ser den nya regeringens åtgärder som uttryck för en låtgåpolitik. Det har de sannerligen inte varit. Det visar väl också de propositioner som framlagts i frågor som rör näringslivet. I näringsutskottets betänkande behandlas 27 motioner rörande näringspolitiken. Jag skall inte räkna upp dem alla utan tänker gå över till att beröra de tre reservationer som är fogade vid betänkandet. Som herr Svanberg sade visar det faktum att det bara finns tre reservationer att vi trots allt har varit överens i de flesta av de frågor som har tagits upp i motionerna.

Utskottet har ingenting att invända mot motionärernas bakgrundsteckning. Deras allmänna slutsats om vikten av att industrins produktivitet och effektivitet utvecklas är det mycket lätt att instämma i. Från utskottets sida har vi den uppfattningen att staten på olika sätt måste kunna inverka styrande på näringslivet och ta aktiv del i näringspolitisk planering. Det är uttalanden som utskottet inte heller riktar någon gensaga mot. Det kan dock noteras att valet av styrmedel enligt reservanterna skall ske pragmatiskt. Dessa riktlinjer vill reservanterna att riksdagen skall uttala sig för. Utskottsmajoriteten hänvisar emellertid till regeringsförklaringen, där en kärnpunkt är att vårt lands ekonomi även i framtiden bör bygga på en socialt styrd marknadshushållning. Till detta kan sägas att fjolårets utskottsmajoritet ansåg att riktlinjer för näringspolitiken hellre borde få formen av beslut i speciella frågor än av allmänt hållna principuttalanden. Jag tycker att detta uttalande är lika aktuellt i år. I reservationen 2 tas upp frågan om styrelserepresentation för samhället i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Herr Svanberg har redogjort för den reservationen. Utskottet säger att de förändringar som föreslogs förra året i informationssystemet företag-samhälle och möjligheten att sluta frivilliga överenskommelser om styrelserepresentation fortfarande äger sin giltighet. Vi anser att det inte går att bortse från risken för lojalitetskonflikter när det gäller kommunala representanter i företagens styrelser och avstyrker därför motionen. Reservationen 3 tar upp frågan om styrelserepresentation för staten i vissa företag. Motionärerna och reservanterna anser att regeringen inte har varit så intresserad av att tillvarata möjligheterna att utse statliga styrelserepresentanter. Från utskottets sida menar vi att det får ankomma på regeringen att bedöma i vilka fall en statlig representant skall ingå i dessa företags styrelser. Vi anser nämligen att det kan bli någon form av gisslan om statliga representanter sitter i bolagens styrelser. Vi anser —- och det har vi hävdat tidigare — att det är värdefullare att de anställda har representanter i bolagens styrelser och på det sättet får del av informationen. Vidare ger de nuvarande bestämmelserna på samma sätt som hittills möjligheter till kontakter mellan de större företagen och samhället. Herr Svensson i Malmö har talat för de vpk-motioner som behandlas i detta betänkande. Det gäller bl.a. motionerna om de multinationella företagen. Denna fråga har under många år behandlats här i riksdagen. Pås. 16-21 i betänkandet redovisas vilka åtgärder den tidigare och den nuvarande regeringen har vidtagit när det gäller de multinationella företagen. Det är redan många utredningar som sysslar med dessa frågor, både internationellt inom FN och OECD och här i Sverige. Vi har bl.a. utredningen om utländska övertaganden av svenska företag. Vi har vidare den grupp som skall följa frågor rörande multinationella företag. Den gruppens ordförande är efter regeringsskiftet statsrådet Åsling. Sedan den 2 december 1976 har statens industriverk i uppdrag att utreda de multinationella företagens betydelse för svensk industriellteknisk utveckling. Vidare genomförregeringen genom statens industriverk en utredning för att kartlägga och analysera livsmedelsbranschens strukturoch situationi nuläget. Inom industriverket pågår också en utredning om ett tänkt informationssystem för de multinationella företagen. Det är alltså mycket som är på gång när det gäller de multinationella företagen. Detta är självfallet ett stort problem. Men jag har svårt att tänka mig att vi från svensk sida här ensidigt kan gå in med olika bestämmelser. Självfallet bör man — och den linjen har vi drivit i många år — försöka få ökade möjligheter till insyn i de multinationella företagen. Vi förväntar också att det snart kommer att läggas fram förslag som gör det möjligt för oss att i samverkan med andra länder skapa ett system som ger ett bättre grepp om de multinationella företagen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Näringspolitiken Näringspolitiken

Herr talman! Jag skall inte ge mig in på någon längre polemik med herr Andersson i Örebro, men jag kan inte låta bli att bemöta honom på ett par punkter. Han säger att jag har målat en alldeles felaktig bild av regeringens arbete hittills. Han sade att det inom svenskt näringsliv rådde pessimism när den nya regeringen tillträdde men att regeringen genom en lång rad av åtgärder verkligen har klarat sysselsättningen. Ja, nog har regeringen vidtagit åtgärder — det skall Gud veta. Den ena veckan får vi bud om att nu måste vi satsa så och så mycket pengar för att få litet större sprätt i näringslivet, och så går man in med stimulansåtgärder. Nästa vecka får vi budet att vi nu måste vidta åtstramningsåtgärder för att klara sysselsättningen. Det har alltså inte fattats åtgärder, men visheten i besluten om dessa åtgärder kan starkt ifrågasättas. Jag använde uttrycket låtgåpolitik i mitt resonemang om den allmänna näringspolitiken. I det avseendet vill jag inte belasta regeringen för vad den inte har gjort. Det är här fråga om en målsättning — vart man vill komma. Herr Andersson i Örebro vet från diskussionerna i utskottet om stålindustrin, skogsindustrin osv. att partiernas och regeringens inställning är att man inte skall lägga sig i för mycket utan låta industrierna själva avgöra. Det har sagts att vi förlorar 35 000 jobb inom industrin i år. En uppgift från regeringskansliet säger nu att det blir 100 000 jobb som går förlorade 1977 och 1978. Inte är det precis att klara sysselsättningen. Men strunt i det, säger man, vi skall ta upp andra ting. Herr Andersson i Örebro talar om reservationen 1 och säger sig inte ha någonting emot den bakgrundsteckning vi gör i den, ingenting emot utvecklingen, ingenting emot våra ord. Men han är emot åtgärderna. Detta är typiskt för folkpartiet och — jag höll på att säga — borgerligheten. Man talar gärna vackra ord om vad man vill göra med industrin, men i åtgärderna vill man inte delta, då rusar man tillbaka. Så säger herr Andersson i Örebro att vi i fjol, när vi var i majoritet i utskottet, sade att det här mer borde visa sig i åtgärder än i deklamationer. Ja, regeringspartierna har ju möjlighet att i handling visa vad de vill. Vi har efterlyst åtgärder och inte bara ord om vad som bör göras. Vi kan inte vidta några åtgärder, för vi innehar ju inte regeringsmakten, herr Andersson. Det enda herr Andersson har att säga om kravet på styrelserepresentation från kommunerna och samhället är att det kan bli lojalitetskonflikter, en gisslan. Det var beklämmande att höra att det inte fanns mer intresse för den frågan än så.
Herr talman! I dessa dagar diskuteras kanske mer än någonsin tidigare vårt lands ekonomiska läge. Ett under de senare åren starkt ökat kost nadsläge gentemot utlandet har som bekant medfört konkurrenssvårigheter för främst exportföretagen men även för de företag som konkurrerar på hemmamarknaden. Detta har i sin tur resulterat i ett mycket stort bytesbalansunderskott, som fått täckas genom utlandsupplåning. Denna politik kan inte föras under någon längre tid. Därför måste vi successivt försöka anpassa vårt kostnadsläge till utlandets, öka investeringarna och satsa på nya produkter som kan vinna omvärldens gillande. För att få fram dessa nya produkter krävs emellertid att företagarklimatet är sådant att det verkligen lönar sig att satsa och investera. Med andra ord: man måste ha en tro på framtiden. Det har också visat sig att innovationskraften och uppfinningsförmågan bäst har gynnats och grott inom marknadshushållningens ram. Men just nyetableringarna har visat en mycket negativ utveckling i vårt land. Från att i slutet av 1960-talet ha tillkommit som mest omkring 3 000 företag per år var nyetableringarna bara 2 000 år 1975. Dessutom bör också noteras att de nya företagen har en utpräglad småföretagarkaraktär. Det har nämligen konstaterats att ännu ett år efter starten hadé 70 96 av de nyetablerade företagen inte någon anställd. I motionen 866 med mig själv som första namn pekar vi på flera viktiga faktorer som enligt vår uppfattning måste justeras och rättas till om folk skall vilja satsa på nyföretagande till gagn för såväl ekonomi som sysselsättning. Vi omnämner bl.a. sådant som kapitalbeskattning, kreditförsörjning och de orättfärdiga arbetsgivaravgifterna, dvs. löneskatterna. Mot den bakgrunden hemställer vi också om utredning och förslag syftande till just ett ökat nyföretagande och sådana näringspolitiska villkor att den hittillsvarande trenden mot allt fler uppköp av mindre företag kan brytas. Herr talman! Jag noterar nu med tillfredsställelse utskottets syn på livsbetingelserna för de mindre och medelstora företagen. Jag noterar också med glädje att regeringen har tagit en hel del kontakter med näringslivets organisationer, speciellt med dem som representerar de mindre företagen, för att lyssna på vad de har att säga i dessa för vårt land väsentliga frågor. Jag tar det såsom ett sundhetstecken att man i dag på ett helt annat sätt än tidigare vill lyssna på vad vi från dessa organisationer har att föra fram. Även motionen 863 av herr Fridolfsson och motionen 531 av herr Knutson m.fl. tar upp för de mindre företagen väsentliga frågor. Med hänsyn till tidpunkten skall jag nöja mig med att konstatera att det är positivt att såväl frågan om företagarens personliga borgensansvar som frågan om exportkrediter är föremål för utredning resp. remissförfarande. Utskottets ordförande, herr Svanberg, har nyss konstaterat att det när det gäller näringspolitik råder en stor skillnad mellan regeringspartierna och nuvarande opposition. Jag vill gärna hålla med om att så är förhållandet. Jag skulle gärna ha velat göra vissa kommentarer till de reservationer som här har nämnts, men med hänsyn till tidpunkten och då herr Andersson i Örebro tidigare har gjort dessa kommentarer, skall Näringspolitiken Näringspolitiken jag nöja mig med att yrka bifall till utskottets hemställan och därmed avslag på de tre reservationerna.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 30 behandlas också motionen 1252, som berör missbruk av konkurser och näringsfriheten. I motionen ges ett exempel på hur en företagare antingen själv eller genom anhörig har medverkat i elva konkurser på tio år. Samhället — stat och kommun — har därigenom förlorat 1,7 milj.kr. Också anställda och andra företag har förlorat stora belopp. Enligt konkurslagen är gäldenären, om firman har bokföringsskyldighet, förbjuden att driva rörelse under den tid konkursen pågår. Detta kringgås genom att man använder bulvan eller anhörigs namn. När konkursen väl är avslutad, är det bara att sätta i gång igen som om ingenting hänt. Man har nytt namn på företaget. De gamla skulderna är borta. Detta är enligt vår uppfattning helt otillfredsställande. Det har påtalats i motioner under föregående år och tidigare. Utskottet säger sig vara medveten om detta och understryker det angelägna i att denna typ av missbruk motverkas. Man hänvisar till pågående utredningar, bl.a. den 1971 tillsatta konkurslagskommittén och den 1976 tillsatta företagsobeståndskommittén. Sedan blir det inte mer. Jag kan i och för sig förstå detta. Vi har i motionen kanske inte krävt mer. Men vi anser det självfallet nödvändigt att en lösning kommer till stånd, Konkurslagskommittén, som tillsattes 1971, har nyligen fått tilläggsdirektiv, som förmodligen innebär att det kommer att ta tid innan kommittén kan framlägga något förslag. Det är i dag alldeles för lätt att starta företag. Det måste ske en bättre granskning av dem som skall vara ansvariga och leda företaget.

Vid inträffad konkurs bör granskningen skärpas ytterligare, och vid upprepade konkurser bör det på ett eller annat sätt bli förbud. Undersökningar visar att antalet konkurser ökar. Enligt en av statens industriverks rapporter förekommer gäldenärsbrott i inte mindre än 40-50 96 av företagskonkurserna. Det är en utomordentligt hög siffra, som det verkligen finns anledning att titta närmare på. Mot denna bakgrund är det förvånande att lagutskottets borgerliga majoritet vid 1976/77 års riksmöte i betänkande nr 11 avvisat ett förslag från den tidigare regeringen om att vidta åtgärder. Det är också förvånande att regeringen nu förlänger möjligheten att bilda 5 000-kronorsbolag, när man vet att dessa företag ofta används för skattefiffel och liknande och när man vet att vid uppemot 50 96 av konkurserna är det gäldenärsbrott med i bilden. Detta gör att jag måste ställa frågan: Vill de borgerliga verkligen få till stånd en förbättring och komma till rätta med missbruket? Jag hoppas sannerligen att de utredningar som är tillsatta arbetar snabbt och att de kan komma med förslag. Så skulle jag vilja ta upp frågan ur en litet annan aspekt. När vi väckte motionen 1252 publicerades den i lokalpressen hemma. Samtidigt fanns där en redogörelse för hur en yngling hade lagt sig till med en falsk tusenlapp, tillhörig den lantbrukare hos vilken han var anställd. Tusenlappen låg på lantbrukarens skrivbord och ynglingen snodde den, som det heter. Han gick ut och handlade och lyckades prångla ut den falska sedeln. Av referatet framgick att ynglingen vid tillfället satt häktad, och så småningom blev han dömd för sitt tilltag. Men hur gick det för mannen vars transaktioner fanns återgivna i motionen? Jo, han klarade hem 1 700 äkta tusenlappar under tio år — märk väl utan att häktas, men den som tog den falska tusenlappen åkte dit! Den här företagaren som vi har anfört som exempel i motionen tog hem 170 000 kr. per år skattefritt plus det som han lurade av de anställda och andra företag. Jag anser att detta är en sida av saken som också måste åtgärdas. LO-tidningen har haft några uppmärksammade artiklar om förhållandet. Tidningen uppger att den traditionella brottsligheten kostar samhället högt räknat 350 milj.kr. per år. Mot våldet och tjuveriet sätter man in 99 96 av landets samlade polisresurser. Genom den ekonomiska brottslighet som bedrivs av direktörer, fastighetshajar, ockrare och andra skojare genom skattebrott, skentransaktioner, momsfiffel, valutabrott m.m. svindlas landet årligen på inte mindre än något eller några tiotal miljarder kronor, och mot den typen av verksamhet sätter polisen in sin enda återstående procent av resurserna. Herr talman! Jag menar att det finns anledning att verkligen angripa de här frågorna. Vem är det som får betala? Det är jag, det är herr talmannen, det är vi alla som får vara med om att betala. Det finns alltså plats för snabba korrigeringar på flera håll, och vår motion hade det syftet att vi skulle få till stånd rättelse i de här avseendena. Jag vill som sagt livligt hoppas att de pågående utredningarna arbetar snabbt och att det kommer fram resultat så snart som möjligt. Det finns anledning att följa frågorna och eventuellt återkomma.

Herr talman! Jag tror inte att det finns någon som vill eller kan tolerera skattefiffel eller andra förmögenhetsbrott, utan alla anser att det är samhällets uppgift att på olika sätt försöka komma till rätta med den brottsligheten. Vi i utskottet delar den uppfattning som förs fram i motionen, som tar upp de här frågorna om konkursmissbruk. Jag skulle också kunna anföra en mängd exempel på konkursmissbruk, men jag skall avstå från Näringspolitiken Näringspolitiken det. Men vi känner till att det på tekosidan har funnits många fall där man utnyttjat sin ställning och kunnat tillskansa sig medel för egen vinning. Man har exempelvis etablerat viss verksamhet i en kommun och olika stödåtgärder har satts in från samhällets sida. Man har t.ex. haft lönsömnad vid egen fabrik och man har haft ett par egna affärer och sålt i. Sedan har man gjort en Konkurs, som samhället har fått stå för. Herr Nilsson i Kalmar frågar: Vill de borgerliga ha det som det är? Jag vill understryka att vi verkligen inte vill det! Det tror jag att ingen i regeringen vill ha heller, utan vi måste försöka komma till rätta med de här problemen. Utskottet har samma uppfattning som herr Nilsson har, men vi har sittande utredningar och de bör kunna arbeta snabbt. Svenskt utredningsväsende arbetar naturligtvis mycket noggrant och intensivt, men i vissa frågor skulle man kunna arbeta snabbare och snabbt lägga fram förslag — materialet för utredningarna finns ju ofta tillgängligt. Men vi från utskottets sida har samma uppfattning som herr Nilsson i Kalmar — att detta är problem som man måste komma till rätta med. Det är orimligt att människor skall kunna utnyttja konkurser för egen vinning.
Herr talman! Det är väl uppenbart att det föreligger missbruk i vissa fall i samband med konkurser. Det vill jag på intet sätt försvara. Tvärtom bör man vidta sådana åtgärder att detta missbruk i möjligaste mån elimineras. Nu säger herr Nilsson i Kalmar att det är på tok för lätt att starta företag. Han lägger fram olika synpunkter på vad det är som gör att det är så lätt att starta företag. Han säger att det många gånger finns för små resurser när en person vill starta ett företag. Då vill jag fråga: Hur många företagare som börjar har egentligen så särskilt mycket pengar? Om man går ut och frågar dem som är intresserade av att etablera företag finner man att de i de flesta fall har ganska små resurser, men de brukar få bättre resurser genom träget arbete. — Men för små resurser vid starten har säkert de allra flesta om man skulle räkna rent företagsmässigt. Herr Nilsson säger vidare att det ofta blir fel lokaliseringsort. Det är heller inte så lätt att avgöra vad som är rätt eller fel lokaliseringsort. Vi har exempelvis i Småland ett område nere i Gnosjö-Anderstorp. Det är måhända inte så särskilt bra ur lokaliseringssynpunkt, men likafullt blommar företagsamheten där på ett utmärkt sätt. Fel produktionsinriktning angav herr Nilsson som en annan anledning. Ja, vem skall kunna avgöra vad som är fel produktionsinriktning då man startar ett företag? Skall man tillverka hela maskiner eller bara vissa detaljer? Det är mycket svårt att avgöra detta. Slutligen: Vem kan avgöra vem som är lämplig att driva ett företag? Jag undrar vilken myndighet som skall kunna avgöra om Andersson eller Svensson är lämplig att bli företagare. Det går helt enkelt inte att göra en sådan bedömning. Det är alltså ett ohållbart resonemang när man säger att det behövs styrmedel eller när man föreslår att någon skall avgöra vem som skall bli företagare etc. Det går inte i praktiken. När det sedan gäller aktiekapitalet krävs det ju i dag minst 50 000 kr., om man vill starta ett nytt aktiebolag. Däremot har man i fråga om 5 000-kronorsbolagen gett dispens fram till utgången av 1981, då 50 000-kronorsgränsen kommer att gälla även för befintliga företag. Men redan i dag måste man alltså satsa 50 000 kr. i aktiekapital, om man vill starta ett aktiebolag.
Herr talman! Både herr Andersson i Örebro och herr Hovhammar säger att de vill komma till rätta med de oegentligheter som förekommer i detta sammanhang. Men är det då inte rätt underligt att den borgerliga majoriteten vid 1976/77 års riksmöte avvisade ett förslag till vissa åtgärder för att komma till rätta med de här problemen, och är det inte rätt underligt att ni vill ha möjligheter att fortfarande bilda aktiebolag med 5 000 kronor i insats? Man vet ju att 5 000-kronorsbolagen ofta bildades och användes just för skattefiffel. Är man så angelägen att komma till rätta med problemen, skulle man inte ha gjort som regeringen.
Herr talman! I vad gäller 5 000-kronorsbolagen fanns det ju skäl till att man tidigare hade den gränsen. Jag tror att herr Nilsson i Kalmar gör sig skyldig till en överdrift utan like när han påstår att alla 5 000 kronorsbolag bildades för skattefiffel. Naturligtvis har många företag inom byggbranschen varit 5 000-kronorsbolag, och industriverkets utredning har ju visat vilka som åsamkats problem genom konkurser. Men de flesta av 5 000-kronorsbolagen har varit små företag där båda makarna arbetat. På så sätt ordnade man det så för att båda makarna skulle kunna avsätta medel ur företaget till pension. Jag tycker att det var bra att man kunde göra detta. Man får nog dra en klar gräns mellan 5 000 kronorsbolag rent allmänt och skattefifflare. Fortfarande har vi emellertid den uppfattningen att man måste komma till rätta med det här problemet, och man kan väl säga att konkurslagskommittén har arbetat med frågan i så många år att det nu rimligtvis borde kunna framläggas ett förslag.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar är tydligen fel underrättad när det gäller aktiekapitalet. Redan i dag, och jag upprepar vad jag sagt, går det inte att starta ett nytt aktiebolag med 5 000 kr. i aktiekapital. Man måste i dag satsa minst 50 000 kr. om man vill starta ett nytt företag. Sedan vill jag än en gång fråga: Vem skall kunna avgöra om en person är kompetent att starta ett företag eller inte? Näringspolitiken Näringspolitiken 130
Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 30 behandlas motionen 294, där jag tillsammans med några partikamrater tagit upp Gotlands svårigheter att utveckla sitt näringsliv, så att de uppställda sysselsättningspolitiska målen kan uppnås. Det måste enligt vår uppfattning vara en huvuduppgift för ett aktivt verkande samhälle att med all kraft medverka till att även i en sådan region som Gotland skapa sysselsättning och öppna arbetsmarknaden för nya grupper. Under 1950-talet ägde en stor utflyttning från ön rum, främst av yrkesverksamma personer. Detta gav Gotland en särpräglad befolkningsstruktur med en förhållandevis stor andel åldringar. Dessutom ökar de äldres antal kraftigt. Jämfört med år 1950 har Gotland i dag 2 000 fler åldringar över 65 år. Fram till år 1985 väntas denna utveckling fortsätta, så att nära 18 96 av befolkningen då är pensionärer. När det gäller befolkningspyramidens nedre del så framgår det av länsarbetsnämndens redovisning av arbetsmarknadsläget på Gotland under april månad 1977 att man räknar med en stor tillströmning av arbetssökande ungdomar under andra kvartalet, då beredskapsarbetena upphör. Man räknar med att ca 400 ungdomar på nytt blir arbetslösa. Från gymnasieskolan avgår vid vårterminens slut ca 530 ungdomar, av vilka flertalet kommer att söka arbete. Beträffande grundskolan kan man erfarenhetsmässigt beräkna att ca 20 96 av årskullen inte söker sig till eller inte kommer in vid gymnasieskolan. Detta innebär att ca 160 ungdomar kommer att söka sig ut på arbetsmarknaden. Totalt kommer således ca 1 100 ungdomar att vara arbetssökande under våren och sommaren 1977. Om jag sedan nämner att av hela antalet arbetssökande under april 1977 var 60 96 ungdomar under 24 år. Då blir totalsumman närmare 2 000 ungdomar. Mot den här bakgrunden är det naturligt att man som gotlänning känner oro för framtiden, då antalet åldringar stiger och våra ungdomar inte kan få någon sysselsättning. En viss tröst ser jag dock när nu näringsutskottet på sätt och vis behandlat vår motion välvilligt då man hänvisar till den inventering som Statsföretag fått riksdagens uppdrag att verkställa vad det gäller statliga industriprojekt som lämpar sig för lokalisering till Gotland och där man också väntar en slutredovisning omkring den 1 juni 1977. Det är f. ö. ett uppdrag som tillkom efter en motion från Gotlandsrepresentanterna vid föregående års riksmöte. Det är möjligt att vad vi åsyftar i vår motion — nämligen att få fram riskvilligt kapital som kan stimulera företag att nyskapa och utveckla verksamheter på Gotland till fromma för den arbetskraft som där finns — kan åstadkommas genom den hänvisning som utskottet har gjort.

Herr talman! Det är en mörk bild som herr Nilsson i Visby tecknar av sitt hemlän. Och den är riktig, som vi gjort oss underkunniga om i utskottet. Vi har fullt klart för oss vilka oerhörda problem man har på Gotland med att skapa sysselsättning för ungdomen och vilka problem ökningen av antalet åldringar medför. När man i framtiden får ett ökat antal åldringar och ungdomen försvinner från ön, då kommer det att bli betydande svårigheter — om man inte får fram industriell sysselsättning som gör det möjligt att få de yngre att stanna kvar på Gotland. Därför har vi i utskotwet gjort den här skrivningen, där vi understryker vikten av att Statsföretag försöker placera någon form av industri på Gotland. Det behövs konkreta åtgärder. Jag vill understryka att vi från utskottets sida är väldigt angelägna om att någonting händer på Gotland som ger mer av sysselsättning där.

Herr talman!

Vi kräver detta mot bakgrund av att flera uppmärksammade företagsfusioner under senare år har genomförts i vårt land. Dessa har varit av en sådan storleksordning att inte enbart enstaka kommuner berörts, utan hela landsändar. På detta vis har sysselsättningen för tusentals anställda påverkats. Bara för några dagar sedan fick vi uppleva hur några personer — enligt uppgift sex stycken — beslutade om att Volvo och Saab skulle gå samman, ett beslut som direkt berör 100 000-tals människor och indirekt utvecklingen i hela vårt land. Betecknande för samtliga större fusioner som genomförts är att samhällsorganen och de anställda ställts praktiskt taget helt utan möjligheter att påverka eller på annat sätt kontrollera vilka följder dylika fusioner får för utvecklingen och sysselsättningen i berörda regioner. Detta är givetvis helt otillfredsställande. I Gävleborgs län har vi i högsta grad varit berörda av dessa fusioner och verkningarna av dem. Vi kan ta exemplet med AB Papyrus, ett företag i Skåne, som köpte upp Kopparfors AB, ett skogsföretag med huvudkontor i Ockelbo strax norr om Gävle. Vid ett sådant samgående Näringspolitiken Näringspolitiken har man en känsla av att det mer är ägarintressena som styr än ansvaret för regionen och de anställda. Min egen hemkommun, Söderhamn, är kanske speciellt berörd av mycket stora företagsfusioner som genomförts under senare år. Korsnäs förvärvade för ett antal år sedan Marma-Långrörs AB, som då var ett blomstrande skogsföretag med huvuddelen av sin verksamhet förlagd till Söderhamn. Då lämnades besked om att några större förändringar inte skulle genomföras. Men vad hände? Efter en kort tid försvann hela administrationen, och brädgården med ca 100 anställda lades ner år 1975. Framtiden för Marmaverkens Sulfatfabrik med ca 300 anställda är mycket oviss. Marmaverken, ett samhälle med ca 1000 människor, är f. ö. helt beroende av fabriken. De produkter som framställdes i distriktet skeppades tidigare över hamnen. Detta har också helt upphört. Det är alltså hundratals människor som mist sin utkomst i kommunen på grund av Korsnäs köp av Marma-Långrör, trots de försäkringar som gjordes i samband med köpet. En annan uppmärksammad fusion var när Stora Kopparberg köpte Bergvik och Ala, som också var ett blomstrande skogsföretag, tillika stor elproducent, med ca 3 000 anställda och med huvudkontor i Söderhamn. Även då försäkrade ledningen för Stora Kopparberg att några förändringar inte skulle ske annat än marginellt och att sysselsättningen för de anställda skulle tryggas. Vad har hänt? Praktiskt taget all skeppning av bolagets skogsprodukter har upphört. Detta drabbar kanske inte de anställda i bolaget, men det drabbar dem som är sysselsatta i hamnen. Man har också krävt att få skära ner produktionen vid Ljusneindustrierna, där man bl.a. tillverkar board och plywood. Här har man krävt en rätt kraftig minskning av arbetsstyrkan. Ljusne är ett samhälle med ca 3 000 människor, som är helt beroende av att bolaget upprätthåller sin produktion. Det är givet att människorna i Ljusne är oroliga för sin framtid, när de får sådana besked. Jag tycker dessutom att det är mycket märkligt att man vill minska en produktion som går ut på att vidareförädla skogsråvara. I andra sammanhang är vi ju överens om att vi skulle kunna skapa många nya arbetstillfällen i vårt land om vi i större utsträckning vidareförädlade vår skogsråvara. Vår nye industriminister, herr Åsling, har ju också helt nyligen deklarerat denna uppfattning — samtidigt som det här mycket stora skogsföretaget skär ned en produktion som innebär vidare förädling av just skogsråvara. Herr talman! I ärlighetens namn skall jag väl erkänna att fusionen också har inneburit ett trettiotal nya jobb genom att träförsäljningen flyttats till kommunen. Dessa två exempel visar i alla fall med all tydlighet att nuvarande förhållanden är klart otillfredsställande. Den strukturomvandling som ibland är nödvändig måste ske under socialt acceptabla former, så att människorna kan garanteras arbete och samhällsservice. Orters och hela regioners framtid får inte bestämmas i slutna styrelserum ovanför huvudet på de anställda och samhället. Man kommer nämligen inte ifrån att i en marknadsekonomi är det inte omtanken om de anställda som är den främsta drivkraften för företagen, utan det är den maximala vinsten. Detta finns det många exempel på i vårt land. Därför måste samhället ha det yttersta ansvaret för sysselsättningen. Med detta följer också att samhället och de anställda skall ha ett avgörande inflytande på bl.a. företagsfusioner. Herr talman! Nu har utskottet avstyrkt motionen med hänvisning till konkurrensutredningens arbete. Men jag förutsätter att utredningen arbetar snabbt. All erfarenhet visar att samhället och de anställda måste flytta fram sina positioner även i detta avseende, om vi skall kunna garantera människorna den sociala trygghet som ett arbete innebär.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 30, som vi nu behandlar, finns bland alla andra avstyrkta motioner en fempartimotion från Östergötland, som går ut på att ett produktutvecklingscentrum bör inrättas i Linköping. Motionen bygger på en utredning av en arbetsgrupp som tillsattes 1974 för bevakning av sysselsättningsfrågor i Linköping. Den utredningen är mycket noggrant gjord. Man går igenom bakgrunden till förslaget, vilken också redovisas i vår motion, redogör för behovet, talar om vilka resurser som redan finns i form av utrustning, personal och lokaler. Man redogör för vad det är meningen att produktutvecklingscentret skall göra, vilken organisation man tänkt sig, hur mycket ny personal som behöver anställas, vilka nya lokalytor som behövs, och till slut vad det skulle kosta och hur kostnaderna skulle fördelas mellan landstinget, kommunen och staten. Avsikten skulle vara att ta till vara idéer hos den enskilde uppfinnaren-företagaren och hjälpa till att föra fram dessa till marknadsmässiga produkter. Det skulle kunna ske utan att några större investeringar behövde göras. Man skulle i stället kunna utnyttja ledig kapacitet i redan befintlig utrustning. Man kan också se tillskapandet av ett produktutvecklingscentrum i ett litet längre och vidare perspektiv. Det gäller då att bygga vidare på den utvecklingskapacitet och det teknologiska kunnande som finns i regionen. På detta sätt skulle centret kunna bli den spjutspets in i framtidens industrisamhälle som vi talar om i motionen. Näringspolitiken Näringspolitiken Kort sagt: I Linköping finns alltså behov redovisade och resurser lediga att använda. Vad sum behövs är en relativt blygsam administration av detta. I direktiven till utredningen säger industriministern bl.a.: ”Det torde stå helt klart att det från samhällsekonomisk synvinkel är angeläget att stimulera utvecklingen av nya produkter. En sådan stimulans bör kunna leda till att ett antal nya sysselsättningstillfällen skapas samtidigt som förutsättningarna för en mer balanserad och stabil utveckling inom näringslivet förbättras.” Om de utgångspunkter som bör gälla för utredningsarbetet säger industriministern vidare: ”För det första bör stöd och utvecklingsinsatser inom produktutvecklingsområdet speciellt beakta de mindre och medelstora företagens samt enskilda uppfinnares behov. För det andra bör redan befintliga resurser på regional nivå i möjligaste mån utgöra basen för fortsatt utbyggnad. Därigenom kan en splittring av resurserna på regional nivå undvikas. —-—-—- För det tredje bör en eventuell uppbyggnad av specialistkompetens och teknisk utrustning för regional produktutvecklingsservice ske i första hand i sådana regioner som kännetecknas av dels betydande industritäthet, dels begränsat utbud av extern teknisk utvecklingsservice.” Jag tycker att alla dessa utgångspunkter när det gäller att förlägga ett produktutvecklingscentrum passar mycket bra in på Linköping som en lämplig plats. Det är min förhoppning att den utredning som alltså nu tillsatts för att delvis också utreda vad som enligt min mening utretts av den grupp som under 1974 tillsattes för att utreda skall arbeta snabbt så att vi får en utredning som förhoppningsvis snart säger ja till den önskan vi motionärer på östgötabänken framfört i motionen 402. Herr talman! Eftersom jag inser det meningslösa i att nu yrka bifall till vår motion har jag i dag inget annat yrkande än näringsutskottets.

Herr talman! Motionen 641 om villkoren för utländska etableringar och köp av svenska företag handlar bl.a. om att ge svenska staten en så stark förhandlingsposition att man, såvitt möjligt, kan neutralisera eller i vart fall minska det övertag som ett företag kan ha i kraft av sin multinationella karaktär. Med hänsyn till kammarens tid skall jag inte närmare gå in på motionen i övrigt. Utskottet hänvisar motionen till den Eckerbergska utredningen. Det råder någon oklarhet kring denna hänvisning, och jag vore tacksam om utskottets ordförande kortfattat kunde skingra min osäkerhet på den här punkten. Jan Bergqvist i Göteborg ställde en interpellation till industriministern för en knapp månad sedan om den Eckerbergska utredningen bl.a. Han frågade herr Åsling varför utredningen fördröjts. Statsrådet Åsling svarade så här: ”Jag skall svara på frågan varför vi skjutit på kontrollen av multinationella företag. Det är en något överraskande fråga, för herr Bergqvist måste rimligen vara underrättad om det internationella arbete som pågår och där Sverige spelar en mycket aktiv roll. Detta motiverar ju i hög grad att vi avvaktar utfallet av de internationella förhandlingar som bedrivs på det här området beträffande koder som skall reglera samhällets och staternas syn och verksamhet visavi de multinationella företagen.” Detta var alltså ett uttalande av statsrådet Åsling om den Eckerbergska utredningen och hanteringen av den. Det här internationella arbetet befinner sig i början och kan kanske blir färdigt framemot 1979. Det var det besked som statsrådet Åsling gav för en knapp månad sedan. Utskottet säger nu i betänkandet: ”Utskottet vill för sin del framhålla att det är angeläget att de av motionärerna berörda problemen får en snabb lösning. Utskottet utgår från att det pågående utredningsarbetet” —- det gäller den Eckerbergska utredningen — ”bedrivs med all möjlig skyndsamhet. Med hänvisning till vad här sagts avstyrker utskottet förslagen i de nu nämnda motionerna.” Är innebörden av utskottets uttalande att utskottet enhälligt har kört över industriministerns uppfattning sådan den redovisades här i kammaren för en knapp månad sedan? Kan jag räkna med att riksdagsbeslutet i dag innebär en uppmaning till den Eckerbergska utredningen att snabbt ta upp och pröva de frågeställningar som redovisas i motionen?

Herr talman! Jag vill gärna svara på herr Hellströms direkta fråga i det här sammanhanget. Utskottet har enhälligt undertecknat skrivningen i betänkandet, efter att ha tagit kontakter med industriverket, med utredningen osv., innebärande att vi förutsätter att de mycket angelägna problem som tas upp får en snabb lösning och att det pågående utredningsarbetet skall bedrivas med all möjlig skyndsamhet. Detta så mycket mer som betänkandet behandlar en motion, där man tar upp de internationella problem som skall utredas och som anges i det interpellationssvar herr Hellström citerade. Motionen är undertecknad av den nuvarande ekonomiministern och avstyrks av utskottet. Därför menar vi nog att frågan skall behandlas i enlighet med vårt förslag och inte på det sätt som herr Åsling angav. Men om herr Andersson i Örebro har mindre tro på regeringen bör han svara för det. Jag har upplevt utskottets uppfattning i denna fråga som helt enhällig. Vi vill att frågan skall få en snabb lösning. Jag bygger mitt ställningstagande bl.a. på att det i regeringen finns en arbetsmarknadsminister, som väckt en ännu radikalare motion än herr Hellströms och som vi har behandlat i utskottet. Herr Ahlmark kräver där mycket stora åtgärder. Näringspolitiken Näringspolitiken Dessutom har herr Ahlmark gått ut med ett uttalande i dagens — egentligen morgondagens - nummer av Veckans Affärer och aviserar där att man genom en lex Volvo skall skapa bättre möjligheter att kontrollera företagen. Han säger först: ”De informationssystem som finns i dag är otillräckliga när det rör sig om ett så stort företag som Volvo-Saab-Scania”. Han fortsätter senare på följande sätt: ”Men informationsskyldigheten är här för begränsad och dessutom släpar den efter. -—-—- Vid beslut i ett så dominerande företag som Volvo-Saab-Scania fordras en mer långtgående insyn och information än vad vi har i dag. Regeringen måste nog finna en lösning skräddarsydd för Volvo-Saab-Scania.” Det är mycket långtgående utfästelser som Per Ahlmark här gör. Jag vill fråga herr Andersson i Örebro: Hade det inte varit ganska vettigt att ha haft en styrelserepresentant för staten i Volvo i samband med vad som nu skett i stället för att i efterhand hytta med näven och säga: Nu skall det bli någon ordning och reda. Betraktar inte herr Andersson på samma sätt som jag herr Ahlmark som i viss mån en garant för att vi enhälligt kan svara ja på herr Hellströms fråga?
Herr talman! När det gäller herr Hellströms motion står ett enhälligt utskott bakom utskottets skrivning. Det behöver alltså inte råda något tvivel om utskottets uppfattning och det behövs inte några nya underskrifter för att klargöra detta. Vi står bakom skrivningen. Den andra fråga som herr Svanberg tog upp var rätt intressant. Han hänvisade till vad Per Ahlmark sagt i Veckans Affärer och ställde till mig frågan: Hade det nu inte varit bra om ni hade haft en statlig representant i Volvos styrelse? Nu finns det för all del en representant där, som står just herr Svanberg mycket nära. Han är inte tillsatt för att företräda staten. Men hur hade det varit, om vi hade haft en statlig representant i detta sammanhang? Vad skulle han ha gjort? Han hade ju suttit där som en gisslan, och det är väl rätt skönt att vi sluppit ha en sådan statlig representant.

Det kan också vara motiverat att ha en speciell bestämmelse för den nya biljätten. Man kan tänka sig att staten tillsätter en revisor, som om så erfordras fortlöpande följer företagets verksamhet. Det är ett tänkbart sätt. I Holland har man enligt vad som uppgivits för mig en speciallag för Philips verksamhet i Holland. Det är här fråga om ett jätteföretag vars verksamhet berör hela landet. Men jag delar den uppfattning som Per Ahlmark har fört fram i Veckans Affärer. Jag har en avskrift av detta i min hand, och jag tyckte att det var lämpligt att herr Svanberg tog upp det. Jag kan bara understryka vad som där sägs. Jag tror inte det hade varit bättre om vi hade haft en statlig representant i styrelsen som suttit där som gisslan. Det finns andra vägar att lösa informationsproblemet.

Herr talman! När jag ställde den här frågan till herr Andersson i Örebro väntade jag mig inte något annat svar. Jag konstaterar att jag fick precis det svar jag hade föreställt mig. Allt vad Per Ahlmark gör är bra, säger herr Andersson. Självfallet instämmer jag i hans uttalanden. —- Okej. Då vet vi det. Men det förändrar inte saken. Det är ett lustigt resonemang som herr Andersson för när han säger: Vad hade vi haft för glädje av en statlig representant? Jag såg i tidningen att alla de statsråd som tillfrågades om fusionen svarade: Vi har inte vetat någonting; det här är en nyhet för oss. Det hade man inte behövt svara om man haft en statlig representant. Att sedan herr Andersson betecknade alla partivänner till mig som representanter för staten är en liten fadäs som jag hoppas att han tar tillbaka. Att en person är socialdemokrat säger väl inte att han representerar staten!

Herr talman! En revisor kan ju arbeta på olika sätt. Meningen är väl inte att han skulle komma i efterhand. Det finns ju möjligheter även för en revisor att delta i överläggningarna och de beslut som fattas och följa företagets utveckling. Självfallet måste en sådan revisor ha fullmakter som ger honom den rätta insynen i företaget. Herr Svanberg ironiserar över att jag har den uppfattning som Per Ahlmark framför i Veckans Affärer. Det är inget märkligt i det. Vi har den principiella uppfattningen att statliga representanter inte är att rekommendera i de större företagens styrelser. Näringspolitiken Näringspolitiken den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. Näringspolitiken frågor

Herr talman!

Jag kan här också nämna att socialstyrelsen inom kort kommer att ge ut nya anvisningar om utfärdande av dödsbevis. Därvid kommer styrelsen att föreskriva en skyldighet för läkare som utfärdar dödsbevis att ange dödsorsaken både på svenska och på latin. Det latinska språket kan inte helt undvikas inom medicinen, eftersom bl.a. den internationella sjukdomsstatistiken och den internationella sjukdomsklassifikationen använder latinska benämningar.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Troedsson för svaret på min fråga. Det är onekligen en mycket stor olägenhet för många människor att från läkare inte få ett intyg till försäkringskassan eller en dödsattest för anhörig utskriven på ett språk som man kan förstå. Därför är det tillfredsställande att socialstyrelsen inom kort kommer ut med anvisningar, men jag skulle vilja fråga statsrådet Troedsson: Vad betyder ”inom kort”, när kan man vänta dessa anvisningar? Jag har talat med bl.a. personal vid Karlskrona stadsförsamlings expedition. Där finns människor med mycket lång erfarenhet av arbetet. De säger att de mycket ofta får försöka hjälpa människor att översätta latin till svenska med hjälp av en handbok. Tolkningsarbetet bedöms som svårt, eftersom dödsattesterna ofta innehåller dels en huvudorsak till dödsfallet, dels också ett stort antal bidragande orsaker. Så gott som Om ett mera förståeligt medicinskt språk samtliga dödsattester är skrivna på latin, och någon ändring till det bättre har inte personal som varit anställd i över 25 år kunnat förmärka.

Utgår man från en dagsmedelinkomst på 140 kr. och räknar med att det i vårt land finns ca 12 000 anställda vid försäkringskassorna, finner man att det onekligen behövs avsevärda summor för denna form av utbildning. Om vi räknar med att bara ca 7 500 av dessa anställda behöver två dagars utbildning i vårt medicinska språk, blir kostnaden 15 000 gånger 140 kr. eller 2,1 milj.kr. Man kan verkligen fråga sig om detta översättningsförfarande skall belasta försäkringskassan och församlingsexpeditionerna. Under den katolska tiden i vårt land predikade prästerna på latin, och det var inte meningen att människorna skulle förstå det som sades. Men det kan väl inte vara så att den medicinska vetenskapen är betjänt av att tala och skriva ett språk, som de flesta människor inte förstår och som dessutom är till uppenbar nackdel både för enskilda människor och för dem som är verksamma vid försäkringskassor och församlingsexpeditioner. Jag hoppas att statsrådet Troedsson vill svara på mina frågor, också på den som var av ekonomisk natur.

Herr talman! Jag delar helt fru Håkanssons uppfattning att ett begripligt medicinskt språk är en utomordentligt angelägen fråga både mänskligt och ekonomiskt. Som jag nämnde i mitt svar kan vi vänta ett förslag från socialstyrelsen om den medicinska språkvården. Också de nya anvisningarna om utfärdande av dödsbevis väntas komma till hösten. Jag kan också nämna att medicinalansvarskommittén har i uppdrag att överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra kontakterna mellan de för vården ansvariga och patienterna. I direktiven för kommittén har också understrukits att det är av stor betydelse att patienterna får tillräckligt med information från den behandlande personalen om sitt hälsotillstånd och om den behandling som pågår eller planeras. Denna kommitté kommer av allt att döma att lämna sitt betänkande i det här avsnittet till sommaren. att behandlas här i kammaren senare under denna månad. Jag kan självfallet inte föregripa en eventuell debatt här i riksdagen, men jag vill försäkra fru Håkansson att jag kommer att följa dessa frågor med den allra största uppmärksamhet och ta de initiativ som ankommer på mig för att få till stånd ett mer lättförståeligt medicinskt språk.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Troedsson för dessa upplysningar. Statsrådet kommer säkerligen att göra allt vad som är möjligt för att lösa denna viktiga fråga. Det är dessutom i ett trängt ekonomiskt läge av mycket stor betydelse att man sätter in utbildningsinsatser där de behövs och inte för en så stor summa som det här gäller utbildar folk till att översätta intyg på försäkringskassan. Jag kan också tala om att försäkringskassans förvaltningskostnader under 1970-talet har fyrdubblats. De har stigit från 300 miljoner till 1 300 milj.kr. Det är alltså mycket viktigt att man försöker att spara där så är möjligt. Om läkarna kommer att få anvisningar om utfärdande av dödsbevis både på svenska språket och på latin, kan man ha samma förfarande för intyg till försäkringskassan. Dessa kan skrivas på båda språken, om de latinska benämningarna behövs för klassifikationen. Avslutningsvis skulle jag vilja citera vår store skald Karlfeldt, som i Fridolins visor bl.a. säger så här: Han talar med bönder på böndernas sätt Men med lärde män på latin. Det är något som vi noga måste beakta i vårt språkbruk — att vi använder ett språk som alla människor förstår.

Herr talman! Herr Lidgard har frågat mig om jag är villig föranstalta om sådan vidareutbildning av åklagare att de med större säkerhet och trygghet kan fullgöra sina uppgifter även i skattemål. Inom åklagarväsendet ägnas utbildningsfrågorna fortlöpande stort intresse. Betydande insatser har också gjorts för att åklagarna skall bli allt bättre skickade att klara av sina uppgifter. I utbildningsverksamheten har på senare tid den kvalificerade ekonomiska brottsligheten, vid sidan om narkotikabrotten, stått särskilt i blickpunkten. Inför skattebrottslagens tillkomst år 1972 ordnade sålunda riksåklagaren en serie kurser för bl.a. 63 åklagare. Ett 90-tal åklagare har deltagit i kurser som har anordnats av riksskatteverket omedelbart före och efter skattebrottslagens ikraftträdande. Riksåklagaren har också under de senaste åren arrangerat en Om systemet med avgiftsfinansierade broar Som ett led i verksamheten för att effektivare bekämpa den kvalificerade ekonomiska brottsligheten har inom loppet av några år inrättats tre nya tjänster för länsåklagare för speciella mål. Dessa åklagare tar sig an de särskilt svåra målen, som ofta är mycket tidskrävande. De hinner därför bara med att handlägga ett begränsat antal mål. De flesta mål inom området kommer därför även i fortsättningen att handläggas av åklagare på de regionala och lokala åklagarmyndigheterna. Det är därför väsentligt att utbildningsinsatserna på området ägnas fortsatt uppmärksamhet så att dessa åklagare erhåller erforderlig utbildning. Enligt vad riksåklagaren har upplyst planeras f. n. en omläggning av utbildningen. Det är avsett att ett 80-tal åklagare skall genomgå en veckolång kurs som huvudsakligen är inriktad på skattebrotten. Tanken är att det i varje region skall komma att finnas några åklagare som kan avlasta regionala och andra särskilt kvalificerade åklagare det stora antalet enklare skattemål. Riksåklagaren har vidare upplyst att man undersöker förutsättningarna för en mer omfattande utbildning för ett 25-tal åklagare. Syftet är att dessa åklagare skall bli särskilt lämpade att hantera den verkligt kvalificerade ekonomiska brottsligheten. Tyngdpunkten i utbildningen avses ligga på företagsekonomi men den skall också inbegripa civil-, finans-, straff och processrätt. Sedan planeringsarbetet har slutförts, avser riksåklagaren att underställa justitiedepartementet ett detaljerat förslag i ämnet. Jag räknar således med att inom en snar framtid få ta ställning till frågan om en sådan vidareutbildning som herr Lidgard efterlyser. Mot den bakgrunden finns det inte för dagen anledning för mig att ta något eget initiativ i frågan.

Herr talman! Mitt anförande skall bli mycket kort. Jag ber att få tacka justitieministern för det utomordentligt positiva svar som jag har fått på min fråga. Jag kan bara ge uttryck åt den förhoppningen att utbildningen skall, som justitieministern säger, komma i gång förhållandevis snart.

418, och anförde: Herr talman! Herr Lindberg har frågat mig om regeringen avser föreslå att ett system med avgiftsfinansierade broar införs i Sverige. Det har i olika sammanhang hävdats att ett system med avgiftsfinansierade broar skulle göra det möjligt att utföra angelägna brobyggen betydligt tidigare än om enbart de ordinarie väganslagen används. Trafikanterna skulle därigenom inte behöva göra stora omvägar eller behöva använda färjeleder med de väntetider som sådana alltid är förknippade med. Avgiftsfinansierade broar skulle därmed minska rese och transportkostnaderna. Systemet med avgiftsfinansierade broar förekommer också relativt ofta utomlands, bl.a. i Norge. Detta är bakgrunden till att jag vid flera tillfällen försökt få en diskussion till stånd om de för och nackdelar som ett system med avgiftsfinansierade broar skulle medföra om det införs här i Sverige. Någon närmare diskussion i frågan har inte förts i regeringen. Jag vill dock erinra om att jag tidigare i kammaren har aviserat att en trafikpolitisk proposition kommer att läggas fram till höstriksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Avsikten med frågan har inte varit att i dag föra en debatt med kommunikationsministern om fördelar och nackdelar med avgiftsfinansierade broar och vägar, utan anledningen till frågan är det uttalande som kommunikationsministern har gjort i den här frågan, vilket har oroat många i mitt hemlän. Vi har ett stort behov av byggande av broar och vägar, men jag vågar nog påstå att det bara är ett fåtal människor som accepterar ett system med avgiftsfinansiering, eftersom ett sådant skulle hårt drabba de boende i glesbygderna och det lilla näringsliv som finns där. Jag konstaterar nu att detta är ett hugskott av kommunikationsministern, vilket tydligen än så länge inte har någon förankring i regeringen. Vi har på senare tid vant oss vid att statsråd gör enskilda uttalanden, som ofta dagen efteråt dementeras av någon annan regeringsledamot —- i det här fallet har kommunikationsministern själv gjort det, och detta är ju i och för sig tillfredsställande. Men vad som är intressant i svaret är vidare att kommunikationsministern, efter det att han konstaterat att han inte har förankrat förslaget i regeringen, meddelar att han skall framlägga en trafikpolitisk proposition till höstriksdagen. Då måste min följdfråga bli: Hur skall jag tolka det svaret? Har statsrådet för avsikt att i samband med den trafikpolitiska propositionen framlägga förslag om avgiftsfinansierade broar, därest den övriga delen av regeringen går med på ett sådant förslag?

Herr talman! Jag beklagar att herr Lindberg av naturliga skäl inte kan få något svar på den frågan i dag — det vore ju att föregripa det ställningstagande som skall ligga till grund för den trafikpolitiska propositionen i höst. Jag sad? i mitt svar att regeringen ännu inte haft anledning att närmare Om systemet med avgiftsfinansierade broar 10 diskutera frågan, men jag har initierat en debatt om denna sak vid några tillfällen på grund av att jag anser det angeläget att olika berörda grupper får tillfälle att framföra sina synpunkter i den allmänna debatt som jag tycker är viktig. Jag skulle dock ännu en gång vilja framhålla att jag aldrig har sagt och heller aldrig avsett att vi skulle ha avgiftsbelagda befintliga vägar eller broar. Vad jag har talat om är de fall där ett godtagbart alternativ finns men där en ny förbindelse i form av en bro skulle medföra betydande tidsvinster och därmed betydligt minskade reskostnader för trafikanterna. Jag kan inte se att en sådan lösning skulle vara någonting att oroa sig för, som herr Lindberg uttrycker det. I vissa speciella fall har jag således ifrågasatt om inte en avgiftsfinansiering från samhällets synpunkt skulle vara fördelaktig och medföra fördelar även för trafikanterna, eftersom den skulle möjliggöra en väsentlig tidigareläggning av en angelägen investering.
Herr talman! Att moderata samlingspartiet har de synpunkter som kommunikationsministern har fört fram känner vi till sedan tidigare debatter. Mittenpartierna har tagit avstånd från den filosofin, och jag hoppas att de står fast vid ställningstagandet. Kommunikationsministern tog Vallsundsbron i Jämtland som exempel när han framförde sitt förslag nere i Kalmar. Jag kan ändå inte tänka mig att just det exemplet skulle vara någonting att bygga på. Här gäller det ju glesbygdsområden, och de människor som bor där skulle hårt drabbas av en avgiftsfinansiering. Det skulle vara förödande för den jämlikhetspolitik vi har velat föra också i det här sammanhanget. Jag förstår mycket väl att kommunikationsministern inte kan ge ett besked om frågan kommer med i propositionen i höst eller inte när man inte har diskuterat den i regeringen, men min fråga var om kommunikationsministern avser att försöka få fram ett sådant här förslag, därest han får den övriga regeringen med sig på den linjen.

408, och anförde: Herr talman! Herr Sellgren har frågat mig dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att stimulera användningen av kollektiva transportmedel och vilken roll kollektivtrafikforskningen väntas få i fortsättningen, dels om jag anser att kollektivtrafiken kan främjas utan restriktioner för bi lismen. Det finns — som herr Sellgren påpekar — mycket som talar för att den — Nr 129 kollektiva persontrafiken måste ges en ökad tyngd i trafikförsörjningen. Torsdagen den Vi har att räkna med att stora grupper av medborgare är och kommer 12 maj 1977 att förbli beroende av kollektivtrafiken för t.ex. sina arbetsresor och för. att kunna nå olika former av offentlig och privat service. Om åtgärder för att Samhället har att garantera en tillfredsställande trafikförsörjning. En = främja kollektivtrasådan målsättning måste i hög grad uppnås genom en utbyggd och för = fiken bättrad kollektiv trafik. Den övergång från individuellt till kollektivt resande som kan bli följden av en mera konkurrenskraftig kollektivtrafik utgör i sig ett medel i kampen mot de miljö och trafiksäkerhetsmässiga problem som en ökande personbilism kan föra med sig i större eller mindre utsträckning. Även den nya energisituationen med en förutsedd oljebrist och höjning av drivmedelspriserna medför behov att via kollektivtrafiken kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till privatbilismen. Kravet på effektivt resursutnyttjande i fråga om trafikanläggningar och trafikmedel leder till samma slutsats. Min avsikt är att i den kommande trafikpolitiska propositionen lägga fram olika förslag som är ägnade att göra den kollektiva trafiken attraktivare. Det gäller hur kollektivtrafiken allmänt skall byggas ut och dess framkomlighet i tätorterna skall kunna förbättras. Det gäller vidare hur kollektivtrafiken skall kunna anpassas till de handikappades behov. Jag kommer också att ta upp prisfrågorna i kollektivtrafiken. De åtgärder jag ämnar föreslå kommer också att inverka på yrkestrafiklagstiftningens utformning. En förutsättning för att den kollektiva trafikens attraktivitet skall kunna förbättras är också enligt min mening att det kommer till stånd en högre grad av samverkan mellan trafikföretagen och en ökad anpassning till konsumenternas behov. Utgångspunkten för mina ställningstaganden är således att kollektivtrafiken kan göras mer konkurrenskraftig och på så sätt attrahera fler resenärer utan att direkta restriktioner mot bilismen skall behöva tillgripas. När däremot biltrafiken — som i en del tätorter — tar sig en sådan omfattning att framkomligheten för kollektivtrafiken försvåras och människors hälsa äventyras, får olika typer av begränsningar övervägas. Sådana åtgärder har som bekant vidtagits på en del håll. Bilfria gator har införts och hela stadsdelar har blivit föremål för relativt omfattande regleringar. Kommunerna har med andra ord redan nu möjligheter att tillgripa olika former av åtgärder. Frågan om att genom olika typer av avgiftssystem ge kollektivtrafiken företräde har under senare år diskuterats. När det så gäller kollektivtrafikforskningens roll tror jag vi alla kan vara överens om att den liksom all forskning utgör en viktig förutsättning för en fortsatt utveckling av samhället. Redan nu satsas genom bl.a. transportforskningsdelegationen och STU betydande medel i syfte att utveckla kollektivtrafiksystem m.m. 1
Herr talman! Jag ber att få tacka för det mycket utförliga, intressanta och i långa stycken positiva svar som jag fått av statsrådet. Det är positivt för kollektivtrafiken. Självfallet måste det vara svårt att här gå in mera på detaljer när en proposition väntas mycket snart. Trots att jag visste detta har jag velat ställa frågan av två anledningar. Den ena är att, som framgick också av svaret, den allmänna inställningen till kollektivtrafik blir alltmer positiv. Den präglas närmast av förväntan att denna trafik skall anpassas bättre till resandebehovet. Samtidigt ökar också förståelsen för att bilismen måste hållas tillbaka i tätorter genom restriktioner av olika slag. Den andra anledningen till frågan är att kommunikationsministern i flera intervjuer den senaste tiden har uttalat sitt intresse för att öka kollektivtrafiken. Det är positivt och har bekräftats här i dag. Men samtidigt har statsrådet betonat att han inte har några som helst avsikter att vidta åtgärder som kan verka styrande på bilismens utveckling. Det förefaller mig som om det ligger en motsägelse i detta. Det oroar givetvis alla som är intresserade av att få bättre balans mellan olika transportmedel. Jag vill ta upp den punkten särskilt, eftersom den gäller en av mina viktigaste frågor i dag. Statsrådet säger att han vill göra kollektivtrafiken sådan att den attraherar allt fler resenärer, men han tillägger: ”utan att direkta restriktioner mot bilismen skall behöva tillgripas”. Först när biltrafiken blir kraftig i tätorter och vållar bekymmer skall han börja överväga begränsningar. Herr statsråd! Se ut över exempelvis Stockholm! Det är i så fall dags nu att börja överväga. Jag tror att det är en utopi när det gäller tätorterna att det räcker att förbättra möjligheterna för kollektivtrafiken och samtidigt inte göra någonting när det gäller bilismen. Därför vill jag fråga om inte statsrådet vill ompröva sin principiella inställning och redan nu överväga vilka åtgärder man samtidigt kan vidta i tätorter där bilismen medför stora problem. Statsrådet har själv i sitt svar talat om trängsel, olyckor osv. Här i Stockholm, för att ta det svåraste problemet, närmar sig trafiken i vissa fall vad som kan betecknas som skräckexempel på dålig trafikmiljö. Fotgängarna, särskilt gamla och handikappade, kan inte längre känna sig säkra när de passerar övergångsställena. Rött ljus nonchaleras av allt fler bilister. Vad man än gör, tror jag inte man kan åstadkomma några förändringar utan att man också inför restriktioner för bilismen. När det gäller långväga resor är jag självfallet också mycket intresserad av att förstärka kollektivtrafiken. Jag tror att ett attraktivt taxesystem för järnvägsresandet skall vara den mest framkomliga vägen för att nå målet. Här behövs i synnerhet stimulans så att familjer väljer järnvägen och lämnar den trafikfarligare bilen hemma.
Herr talman! Inte heller herr Sellgren behöver känna någon oro — jag upprepar vad jag sade till herr Lindberg nyss. När jag säger att jag inte f. n. anser att man behöver överväga några åtgärder för begränsningar, så menar jag från den statliga sidan. Kommunerna har ju redan, som herr Sellgren väl känner till, möjligheter att vidta åtgärder. Det finns det exempel på i många kommuner, inte minst i huvudstaden. Vad sedan gäller efterlevnaden av trafikreglerna, ingripanden mot körning mot rött ljus osv., så är det ordningsmaktens sak att sköta detta. Därvidlag behövs inte heller några ingripanden av den art som jag föreställer mig att herr Sellgren menar. Jag tror att om kommunerna sköter trafikregleringen på ett riktigt sätt och om efterlevnaden av trafikreglerna övervakas så att förarna blir laglydiga, så kommer många av de problem som herr Sellgren pekar på att försvinna.
Herr talman! Jag är också medveten om att det redan nu finns en hel del instrument som kommunerna kan begagna sig av för att göra ett centrum i en tätort eller en stad mera bilfritt. Men det är inte tillräckligt, eftersom trafiken i dag blir allt svårare i tätorterna. Därför vill jag fråga statsrådet: Varför inte i samverkan med kommunerna ta upp frågan om särskilda åtgärder — trängselavgifter eller andra liknande restriktioner? Varför inte undersöka möjligheterna för kommunerna att ta ut en kommunal bilskatt?

410, och anförde: Herr talman! Herr Stjernström har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att utveckla kommunikationerna mellan Jämtland och Tröndelagen i Norge. Genom årens lopp har en rad åtgärder vidtagits för att förbättra kommunikationerna mellan Jämtland och Tröndelagen. Jag kan som exempel nämna byggandet av mellanriksvägen över Storlien ner till Stjördal — nuvarande väg E 75 — samt olika taxesänkningar på järnvägen. kationerna på Trondheimsleden. Expertgruppen kommer enligt vad jag inhämtat att redovisa sina förslag i sommar. Jag vill först studera expertgruppens förslag innan jag överväger några åtgärder i fråga om järnvägs och landsvägstrafiken. Herr Stjernström tar också upp frågan om en flyglinje mellan Östersund och Trondheim. Betänkandet har varit föremål för en omfattande remissbehandling i Norden. Frågan bereds nu i samarbete mellan regeringarna i Norge, Finland och Sverige. Jag vill avvakta resultatet av denna beredning innan jag tar ställning i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är helt uppenbart att ett ökat handelsutbyte och ökade transporter mellan Mittnorrland och Tröndelagen skulle få mycket positiva effekter på industriutvecklingen där. Norrlands inland har genom närheten till de isfria hamnarna i Norge liksom till den expansiva norska marknaden goda geografiska förutsättningar att utvecklas. Men tyvärr utgör riksgränsen ett betydande hinder på grund av de konstlade svårigheter som byggs upp på båda sidor. Detta har påtalats många gånger här i riksdagen för den socialdemokratiska regeringen, men några kraftfulla åtgärder att riva dessa hinder åstadkom aldrig regeringen Palme. Nu förväntar vi oss att den nya regeringen kan åstadkomma något påtagligt därvidlag. Vi väntar oss att kommunikationsministern åstadkommer en ändring av järnvägstaxorna så att de överensstämmer med taxorna för transporter inom landet. Gällande taxor innebär nämligen ca 30 96 högre kostnader för transitotrafiken. Vi väntar oss också att kommunikationsministern får till stånd likformighet när det gäller fordonslängder och belastning. Jag menar då att de norska bestämmelserna bör anpassas till de svenska. Vi väntar oss också att statsrådet vidtar åtgärder som är nödvändiga för att få till stånd en flygförbindelse mellan Östersund och Trondheim för att därmed sammanbinda det norska och svenska inrikesflyget. I regeringsdeklarationen slås fast: ”Regeringen skall föra en politik för sysselsättning och boende i alla delar av landet. —-—-- Regionalpolitiken skall förstärkas så att människor i olika landsdelar ges allsidig sysselsättning och service samt en god miljö.” — De åtgärder på det trafikpolitiska planet som jag här har föreslagit är viktiga bidrag till att förverkliga regeringsförklaringen i det stycket. Nu säger statsrådet i svaret att han vill avvakta pågående överlägg Nr 129 ningar. Det har jag full förståelse för. Men jag vill ställa en följdfråga: Torsdagen den År statsrådet beredd att vidta några åtgärder sedan de överläggningarna 12 maj 1977 är klara? — Vi från de här områdena är helt på det klara med att det I finns påtagliga hinder i dag. Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för Om informationen att riva ned de hindren och således verka för en förbättrad trafiksituation — rörande televerkets och utveckling av kommunikationerna i det här området?
Herr talman! Låt mig till att börja med enkelt deklarera att jag och regeringen i övrigt självfallet är fast beslutna att förverkliga regeringsdeklarationens målsättning i fråga om trafikpolitikens olika avsnitt. Jag är också beredd att vidta de åtgärder man kan komma överens om vid de förhandlingar som påbörjats och kommer att pågå mellan de nordiska länderna i de här frågorna.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det mycket positiva tillägget till svaret. Jag förutsätter att statsrådet — när de slutliga förhandlingarna skall ske — kommer att ta med sig de synpunkter och önskemål som har framförts från Mittnorrland i det här stycket.